Herr talman! Jag vill i mitt inlägg ta upp den näringspolitiska situation som föreligger i östra Skåne och gör detta mot bakgrund av att det finns betydande risker för den framtida utvecklingen i regionen. Ingen annanstans i landet sysselsätts så stor andel av arbetskraften i jordbruk och livsmedelsindustri. I östra Skåne är även fruktoch bärodling samt fiske viktiga näringar. Arbetsmarknaden är med hänsyn till den rådande strukturen mycket känslig för konjunkturer och för ingrepp utifrån. För Kristianstadsbygden, där jordbruket och livsmedelsindustrin har en så dominerande ställning, är det förslag till framtida jordbrukspolitik som nyligen presenterats ett reellt hot mot regionen. Också förutsättningarna för fruktodlingen förändras i negativ riktning. Den avreglering som är att vänta för dessa näringar kommer att slå hårt mot sysselsättningen i regionen. Enligt lantbruksnämndens beräkningar drabbas närmare 5 000 personer i länet om jordbruksproduktionen minskas med 10 26 samt sockerbetsoch fabrikspotatisodlingen bortfaller. Österlen, som utgör den södra delen av regionen, har redan genom rationaliseringar inom odling och livsmedelsförädling utsatts för mycket stora påfrestningar. Det kan exemplifieras genom att man lätt kan addera en ”Kockumskris” eller en ”Blekinge-varvskris” enbart i Österlenskommunerna. Hotbilderna är tydliga för östra Skåne. Lägger man därtill den bedömning av utvecklingen som skulle komma till stånd i händelse av ett närmande till EG som görs i rapporten ”EG. Sverige och jobben” blir bilden riktigt dyster. EG-utredningen ser mot bakgrund av den rådande näringsstrukturen länet som den region som kommer att förlora mest i landet på ett närmande till EG-marknaden. Vi är mycket bekymrade över den sammantagna effekten av den strukturomvandling som är på gång i länet och som påskyndas genom planerade stat liga beslut. Signaler om nedläggning av sockerbruk, regementen och minskat statligt ansvar för järnvägen etc. gör situationen oerhört tung för regionen. Dessutom har också under senare tid andra industrier gett signaler om nedskärningar, bl.a. Ifö Electric i Bromölla. Vi ser det som mycket viktigt att slå larm om situationen, och vi hoppas att man skall lyssna på oss. Vad som krävs är en helhetssyn hos statsmakterna när det gäller effekten av de olika beslut som länet blir föremål för. Hittills har man struntat i att analysera konsekvenserna av den väntade omställningen inom jordbruksoch livsmedelssektorn, vilket naturligtvis är en stor brist. Flera remissorgan har också påtalat detta samtidigt som de har sagt att omställningstiden, tre år, är alldeles för kort. Det ligger mycket i den kritiken. Strukturomvandlingen och avregleringen av jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin måste ske under acceptabla former, så att framtida sysselsättning tryggas. Statsmakterna, som har totalansvaret för den näringsoch regionalpolitiska utvecklingen i landet, bör påbörja en konsekvensanalys av hela omvandlingsprocessen. Detta har vi från länet också föreslagit i en motion. Jag ser det som ytterst angeläget att man tar reda på vad förändringen innebär för olika regioner. De negativa följderna av den väntade strukturomvandlingen måste överbryggas genom olika slags åtgärder. För att östra Skåne ekonomiskt, socialt och kulturellt skall kunna fungera i framtiden måste rambetingelserna förändras. Till den kommande jordbruksoch livsmedelspolitiska propositionen bör därför riktade åtgärder kopplas, så att östra Skåne får en utveckling som liknar västsidans. Till sist, herr talman, vill jag instämma i kritiken som Fabriks avdelning i östra Skåne, betodlarna samt fackklubben vid Karpalunds sockerbruk i dagarna riktar mot Sockerbolaget för att företaget vidtagit en rad åtgärder som tolkats som att Karpalundsbruket läggs ned till våren, vilket medför att betodlingen försvinner i området. Riksdagen beslutade i fjol att en eventuell förändring av bruksstrukturen skall föregås av en allsidig utredning, där hänsyn tas till odlingsstruktur, transporter, miljö och sysselsättning. Den utredningen skall redovisas i samband med den livsmedelspolitiska propositionen, och ingenting bör hända innan dess. Det innebär en oerhörd nonchalans av riksdagens beslut att föregripa den politiska behandlingen av frågan. Jag är övertygad om att Karpalundsbruket hävdar sig mycket väl vid en total jämförelse med andra bruk. Det framgår mycket tydligt av mitt inlägg att Karpalunds sockerbruk behövs för att garantera sysselsättningen i regionen. Det är nödvändigt att vid den slutliga prövningen av livsmedelspolitiken och bruksstrukturen ta hänsyn till de faktorer som framförts från länets sida, från fackklubbarna och betodlarna, och det är nödvändigt att Karpalundsbruket får leva vidare.

Herr talman! Under fjolåret avslutades den landsbygdskampanj som initierades av Europarådet, den omskrivna kraftsamlingen med det förpliktigande namnet ”Hela Sverige skall leva”. Av alla de idéer och uppslag som kom fram under kampanjen har det ännu inte blivit någonting. Mest uppmärksammat i slutskedet blev i stället det av hopp som glesbygdsdelegationens ordförande, en socialdemokratisk förtroendeman, svarade för. Han avgick, sade han själv, framför allt därför att han ”konstaterade att glesbygdsdelegationens synpunkter möttes av ringa intresse, för att inte säga oförståelse och misstro, från arbetsmarknadsdepartementets och departementschefens sida”. Det är, herr talman, ingen tillfällighet att människor som är intresserade av regionalpolitiska frågor och landsbygdsfrågor reagerar på detta sätt när de konfronteras med den socialdemokratiska politiken på dessa områden. Socialdemokraterna har verkligen inte med sin politik verkat för en positiv utveckling i hela Sverige. I stället har man genom höga skatter, detaljregleringar och statsbidragsstyrning under en följd av år bromsat och hindrat I moderata samlingspartiet menar vi att 1990-talet måste få innebära ett trendbrott för den svenska landsbygden. Enskilda människors idéer, initiativförmåga och ansvarstagande måste tas till vara och utvecklas. För att hela Sverige skall kunna leva fordras att varje ort och varje region får möjlighet att utveckla sina speciella förutsättningar. Den politiska styrningen måste därför minskas. Herr talman! Det är naturligtvis omöjligt och kanske onaturligt att tala om landsbygd utan att ta upp jordbruksfrågorna. 1980 fanns det närmare 118 000 jordbruksföretag i vårt land. 1988 hade antalet minskat till ungefär 101 000. Antalet sysselsatta inom jordoch skogsbruk, jakt och fiske har minskat från 212 000 till 168 000 personer under samma period. Det fordras nu förbättrade villkor för små och medelstora jordbruksföretag. Exempelvis skulle många av just de kategorierna av företag kunna göras lönsamma och sysselsätta flera personer genom att jordbruket kompletterades med annan näringsverksamhet. Vidare är arbetsmarknadslagstiftningen i dag så stelbent att den försvårar vissa anställningar. Lagen om anställningsskydd bör därför ses över i syfte att underlätta säsongsanställningar av arbetskraft. Den hälsningen ger jag arbetsmarknadsutskottets vice ordförande som sitter här i kammaren. Herr talman! Under det här året kommer avgörande beslut att fattas om den framtida svenska jordbrukspolitiken. Det råder enighet om att det svenska jordbruket bör avregleras inom ramen för ett bibehållet gränsskydd. Eftersom stora arealer behöver tas ur produktion, måste vi ge den svenske bonden stöd under omställningsperioden. Den måste bli tillräckligt lång, kanske 8—10 år. Ett av de stora hoten mot våra jordbruk, och mot den svenska landsbygden, utgör vårt höga skattetryck. Även den nu pågående skatteomläggningen kommer att drabba landsbygden hårt, herr talman! En stor del av landsbygdsbefolkningen har förhållandevis låga inkomster och får därmed ett sämre utbyte av marginalskattesänkningarna. De får emellertid genom höjda skatter och avgifter vara med och finansiera andras marginalskattesänkningar. Momsbreddningen, höjda energioch boendeskatter liksom stigande bensinpriser och försämrade bilavdrag kommer också att drabba landsbygden hårt. Jag måste också, herr talman, nämna att socialdemokraterna, folkpartiet och centern har enats om att jordoch skogsbruksägare i fortsättningen inte skall få göra avdrag för underhållsoch reparationskostnader avseende mangårdsbyggnader. Underhållet kommer därmed säkerligen att försämras. Kulturhistoriska värden kan gå till spillo. Vi moderater anser att avdragsrätten skall bibehållas. Till landsbygdsfrågorna hör också infrastrukturproblemen. Jag skall här nöja mig med att ta upp vägtrafikfrågorna, även om det också finns mycket att säga om tåg och flyg. På många håll är vägnätets standard under all kritik. Detta innebär dels en oacceptabel kapitalförstöring, dels ett hot mot trafiksäkerheten. Vid fjolårets budgetbehandling pekade vi moderater på behovet av ökade anslag. Vi föreslog då ytterligare 1 miljard kronor till underhåll och upprustning av landets vägnät. Vi är beredda att lägga fram motsvarande förslag i år, om regeringen inte föreslår tillräckligt stora anslag i den proposition som tydligen är att vänta inom kort. Till vägarna hör också bilen, fru talman. Den behövs för att människor skall kunna tillförsäkras den rörlighet som arbetsliv och sociala kontakter kräver. Många socialdemokratiska beslut har trots detta sin udd riktad mot just bilisterna, som har drabbats av en rad negativa åtgärder sedan socialdemokraterna tillträdde efter valet 1982. Bensinskatten har exempelvis höjts med 2 kr. 57 öre per liter; jag räknar då in vårens beslutade skattehöjningar. För en person som kör 2 000 mil per år har kostnaderna enbart på grund av skattehöjningarna ökat med drygt 5 000 kr., eller med mer än 400 kr. per månad. Ett annat exempel är fordonsskatten, som har höjts med 150 kr. per år för genomsnittsbilen. Accisen, dvs. skatten på försäljning av nya bilar, har mer än fördubblats. Med den här politiken har landsbygdens inpendlare till tätorterna snart inget val — de tvingas flytta! Ett mycket hårt slag är också den av socialdemokrater och folkpartister genomförda försämringen när det gäller avdrag för bilkörning med egen bil i tjänsten. Den försämringen drabbar landsbygden hårt. Servicen är beroende av att bl.a. tidningsbud, lantbrevbärare, veterinärer, hemtjänstpersonal och distriktssköterskor kan använda egen bil i tjänsten. Därför tycker vi att riksdagsbeslutet bör rivas upp. Vi moderater förordar att avdragsrätten för de faktiska kostnaderna skall återinföras. Till sist, fru talman, vill jag nämna något om välfärdsfrågorna och deras betydelse för landsbygden. Vi moderater har när det gäller exempelvis barnomsorgen lagt fram flera förslag som skulle gynna familjerna på landsbygden. Jag tänker då inte minst på det vårdnadsbidrag på 15 000 kr. per år och barn som vi har förordat och på rätten till avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. När det gäller våra äldre föreslår vi moderater mer flexibla lösningar i stället för de stora enheterna i tätorterna. Grannar och anhöriga skulle t.ex. mot ersättning kunna svara för hemtjänstservicen. Fru talman! Med de här föreslagna åtgärderna och den här skisserade politiken skulle 90-talet kunna bli det årtionde då den svenska landsbygden får leva upp igen, då alla idéer och initiativ får utvecklas. Med moderat politik, fru talman, blir det möjligt att låta hela Sverige leva.

Fru talman! Jag har många gånger sagt att regionalpolitik är svårt, för det finns inte något facit någonstans i världen. Länder som har betydligt mindre problem än Sverige har inte klarat sin regionalpolitik särskilt framgångsrikt. Den svenska regionalpolitiken har länge varit inriktad mot ”lokaliseringspolitik” med hjälp av statliga stöd. I dagens läge med brist på både arbetstillfällen och arbetskraft anser vi i folkpartiet att regionalpolitiken mer bör handla om ”mobiliseringspolitik” på lokal nivå. Målet måste vara att skapa miljöer som kan stimulera kreativitet, enskilda initiativ och lokal mobilisering av resurserna. Om någon vecka — eller några veckor — kommer regeringen att presentera en regionalpolitisk proposition här i riksdagen. Propositionen bygger på 1987 års regionalpolitiska kommittés betänkande. Från folkpartiets sida var vi förslagsställare och pådrivare för att få till stånd en översyn av regionalpolitiken. Det är bara synd att man nu måste konstatera att den arbetstid som REK 87 hade på sig var alltför kort för att arbetet skulle kunna utmynna i väl genomtänkta förslag för regionalpolitiken. Därför kan det finnas anledning att ge några allmänna synpunkter. Något som man i utredningen har tagit fasta på är att socialavgifter borde sänkas, och att denna sänkning skulle förbehållas de svårast drabbade delarna av landet. Det är de delar som REK 87 kallar Inlandet. Folkpartiet har länge förespråkat ett sådant system, och vi tycker att det är positivt om regeringen drar samma slutsats. REK 87 föreslår också att stödområdena ändras; bl.a. skall stödområde C slopas. Detta får till följd att en del områden som tidigare har fått regionalpolitiskt stöd nu kommer att stå utan sådant stöd. Vi menar att det är olyckligt eftersom de kommuner längs Norrlandskusten, i Bergslagen, västra Värmland och norra Dalsland, som nu hör till stödområde C, fortfarande har behov av stöd då en omfattande omstrukturering av basindustrin är att vänta. En höjning av priset på energi och ökade miljökrav bäddar för en sådan omstrukturering. I REK 87:s betänkande framförs också krav på att en speciell landsdelsstyrelse för Inlandet skall inrättas. Motsvarande organ för de två andra stödområdena, Bergslagen och sydöstra Sverige, anses inte vara nödvändiga. Frågan blir varför Inlandet skall ha denna särställning; det framgår inte av utredningen. Från folkpartiets sida har vi sagt att vi är emot skapandet av nya byråkratiska institutioner av detta slag. Ansvaret för utvecklingsarbetet i Inlandet bör i stället läggas på resp. länsstyrelse. Vi tycker att det är bra att utredningen vill satsa på mellanstäderna som alternativa lokaliseringsorter i förhållande till storstadsområdena och som motorer i den inomregionala utvecklingen. Att insatserna sätts in på kommunikationer och utbildning är bra. Men det finns en fara i att satsa alltför mycket på dessa mellanstäder. Risken för att mellanstäder spelas ut emot omlandet är stor och uppenbar. Det kan lätt bli så att en allt större del av servicen lokaliseras till dessa regionala centra, medan omgivningen utarmas. Man kan väl säga, fru talman, att riksdagen i regionalpolitiken har varit en pådrivande faktor. Regeringen har varit påfallande passiv och ofta stått tomhänt i fråga om både idéer och ambition att tillskjuta medel. Detta gäller ju frågan om det s.k. länsanslaget, där riksdagen har föst regeringen framför sig i flera år och gjort en uppräkning som innebär att man ute i länen har fått ett användbart instrument. Därvidlag har socialdemokraterna bromsat — möjligen av ideologiska skäl, för ett länsanslag innebär också att man lägger ut beslutsfattandet i hög grad på den regionala enheten. En annan synpunkt som bör framhållas är vad jag antydde förut, att man bör lägga tyngdpunkten på det som är kunskapsstimulerande och kommunikationsutvecklande och som också kan innebära att man får en lokal kulturbas. Jag vill också passa på att säga några ord om regeringens ”paketpolitik”. Paketen skall enligt vår mening vara instrument för att avhjälpa plötsligt uppkomna, lokala kriser. Enligt vår mening har regeringen med hjälp av ”paketpolitiken” ersatt en mer långsiktig, kontinuerlig regionalpolitik med stötvisa ”paket”, som präglas av att problemet verkar ha kommit upp plötsligt och överraskande. Det finns en risk att övergripande och långsiktigt tänkande kommer i skymundan när dessa paket sätts samman. Vi menar att regeringen i fortsättningen bör satsa på det regionalpolitiska utvecklingsarbetet på ett sätt som medger att insatserna kan ske mer kontinuerligt. Därmed skapas bättre möjligheter för långsiktighet i arbetet, samtidigt som hänsyn tas till de problem vilka kan följa av t.ex. brist på arbetskraft. En sådan framförhållning medför att regionalpolitiken präglas av mångfald och kan främja kreativitet och nyskapande på många områden — ur både fysisk, social och kulturell synpunkt. Fru talman! Regionalpolitik är alltså något mycket mer än verksamheter under det strikta regionalpolitiska anslaget. Därför vill vi förorda en aktiv och bred regionalpolitik. Vi tror också att det är en förutsättning för att vi skall klara av det övergripande målet — ett rundare Sverige.

Fru talman! Är det någon skillnad mellan regionalpolitik och glesbygdspolitik? Ja, en bekant till mig tyckte att det verkade så. Regionalpolitik handlar om stödområden och ett flyttande av pjäser i form av statliga verk eller industrier eller hopslående av smågårdar till större, medan glesbygdspolitik, det är att se till att glesbygden får sin beskärda del av kakan för sin och landets överlevnad. Det borde naturligtvis inte vara någon skillnad mellan de båda formerna. Det borde vara självklart att ett land är beroende av alla sina delar och att alla delar där människor valt att bo och kunnat få sin utkomst skall kunna överleva. Visst förändras samhället — på gott och ont — men det ligger i myndigheternas händer att se till att ingen del utsätts för dödande övergrepp så länge det finns människor som vill bo kvar där, kanske under mycket enkla men självvalda förhållanden. Yvonne Hirdman har skrivit en bok med titeln Att lägga livet till rätta. Den handlar inte om förhållandet mellan stad och land men om vad som hände med människorna i det lilla livet, i hemmet, när Sverige blev en expe rimentverkstad för de sociala ingenjörerna. Men visst går det att tillämpa den här lånade texten också på de små människorna i de glesast befolkade delarna av vårt land. Hon skriver följande: ”När människor skall ordnas in under normer och föreställningar om ”hur det skall vara” kan det förnedra. När politiken breds ut över tidigare mörka områden — över privatlivet, i relationerna mellan kvinnor och män, mellan föräldrar och barn, finns det risk för övergrepp. När innehållet i vardagen förvandlas finns det risk för övergrepp. Och det gäller också de helt oavsedda konsekvenserna av det goda samhällets ”gåvor”, som förvandlar medborgare till barn, klienter, "brukare". Det handlar med andra ord om synen på människor — ovanifrån och neråt. Det handlar om tillrättaläggandets ganska tydliga budskap till människor. Att inget folk gjorde var bra och de borde göra allt annorlunda.” Hård kuling blåser över världen. Slutna system öppnas, rigida regeringar ramlar. Feodala och koloniala välden tynar bort när människorna själva kan läsa och skaffa sig kunskap och använda den. Med de snabba moderna kommunikationerna omöjliggörs slutna system och störtas rigida regeringar. Människorna vill ta eget ansvar. Det är positivt för samhället och för människorna, men inte för envåldshärskarna. Gräsrötter är svåra att styra. Vi har inte behövt känna av den hårda kulingen här i Sverige, men nog blåser det i alla fall, och gräsrötterna gör sig hörda. De kräver att hela Sverige skall leva, de vill ta sitt liv och sin försörjning i egna händer. De vill inte vara beroende av underhåll, de är inte ”människor som blivit över” i ett ”stödområde”! Vad är ett stödområde om inte staden, som i dag kräver underhåll i form av energi och råvaror och människor från landsbygden. Vårt språkbruk är förledande och förblindande. En ny utflyttningsvåg från storstäderna har börjat rulla. Nu kan vi ju ofta — bl.a. tack vare datorerna — arbeta på distans och välja att bo där den friskaste luften och det minst nedsmutsade vattnet finns. Vi kan starta försök med grannskap — småsamhällen med arbetsplatser, bostäder och centrumfunktioner, både gamla sådana och nya, som hyrbilsoch samåkningssystem och samköp för att minska sårbarhet och främlingskap och främja ekologiskt tänkande och handlande. Allt detta kräver naturligtvis en ny regionalpolitik, som försöker skapa balans mellan stad och land och avskaffar fuskbegrepp som ”stödområde”. I går arbetade jag med en motion till propositionen om särskilda regionalpolitiska insatser i Blekinge län. Det är ett vackert och i grunden rikt län, som av Selma Lagerlöf beskrevs som de tre trappstegen. I söder kust och skärgård, norr därom den vackra och rika trädgården, och längst i norr, mot Smålandsgränsen, trollskog och morän, väldiga mossiga stenar, en omväxlande och spännande vildmark. Vackert är det fortfarande, omväxlande och rikt är det fortfarande, men tyvärr sönderskuret av breda vägar och därutöver en förfallen järnväg. En av länets största sevärdheter är fågellokalen vid Torhamns udde, där den befjädrade luftfarten är fullt jämförbar med den vid Ölands södra udde. Där är det på vippen klart för militärens ensamrätt i form av ett skjutfält. Men miljöpartiet i Blekinge slåss på de yttersta barrikaderna för fåglarnas och naturvännernas miljö. I propositionen föreslås att GM-Saab-Scania skall få 112,5 milj.kr. för att utvidga sin verksamhet i Karlskrona; verksamheten gäller montering av bensinmotorer. Som jag ser det kräver det transport av färdiga delar till företaget och transport därifrån av de färdiga bilarna, detta i en tid när vi vet att vi bör minska transporterna och satsa på alternativ till bensindrift, och när vi vet att det finns alternativ. Samtidigt sägs det uttryckligen i propositionen att en av orsakerna till att utvecklingen i Blekinge län har varit så ogynnsam är att den olyckliga ”industristrukturen i länet, med ett fåtal stora och för sysselsättningen dominerande företag, har gjort arbetsmarknaden sårbar för både konjunkturoch strukturförändringar”. Förslaget om stöd till GM-Saab-Scania är verkligen att gå på i ullstrumporna och göra ont värre. Vi föreslår i stället satsning på företag inom energisektorn för projekt som gäller energihushållning och förnybar energi, vi föreslår storsatsning, mer än i propositionens förslag, för att rusta upp och driva Blekinge kustbana. Därutöver stöder vi propositionens förslag om bidrag till små och medelstora företag i länet, i lagom skala för minskad sårbarhet och arbete, inte till sysselsättning, som är ännu ett kosmetiskt ord — alltså arbete åt många. Den här Blekingepropositionen kom ju alldeles i lagom tid för att vårt motionssvar skulle kunna bli ett exempel på hur vi försöker styra in i det nya samhället, där glesbygd och stödområden har fått tillbaka sin självständighet och styrka och där stad och landsbygd balanserar varandra. Nu i vår kommer den omfattande regionalpropositionen. Inför den har folkrörelserådet ”Hela Sverige skall leva” kallat till en extra landsbygdsriksdag för att ge uttryck åt den opinion som vuxit sig stark under landsbygdskampanjen. Så här står det i kallelsen — några meningar som passar bra som avslutning nu: ”Kampanjens resultat kan ses som inkörsporten till en ny regionalpolitik, där landsbygden måste bli en viktig del. Landsbygdens utveckling kräver en samlad strategi och ett samlat politiskt ansvar. Den kräver samverkan, samordning, decentralisering och en ny helhetssyn. Om vår demokratiska process inte förmår kanalisera landsbygdens människors engagemang och idéer och hjälpa till att omsätta dessa i praktisk handling, kan förtroendet för demokratin urholkas och utvecklingsarbetet bromsas.”

Fru talman! Det finns många myter om Stockholms län. Den kanske vanligaste myten är att länet är oerhört rikt och välmående och att dess tillväxt sker på övriga landsdelars bekostnad. Men denna och många andra myter tål inte en konfrontation med verkligheten, i detta fall representerad av den officiella statistiken. Stockholms län har i och för sig haft en stor befolkningstillväxt under 80 talet. Många tror kanske att denna tillväxt består av inflyttning från det övriga landet och att flyttlassen rullat mot länet. Men det är fel. Tillväxten beror uteslutande på födelseöverskott och människor som har flyttat hit från utlandet. Att länet sedan flera år tillbaka har ett inrikes flyttningsunderskott kommer nog som en överraskning för många, men så är det. Behovet av bostadsbyggande, förbättrade kommunikationer och andra investeringar är därför inte något som hotar utvecklingen i andra delar av landet. Det är för att tillgodose den egna befolkningens behov som det behövs nya bostäder och infrastrukturella investeringar i Stockholmsområdet. Visst är det sant att arbetsmarknaden i Stockholms län erbjuder de största möjligheterna. Men många kanske glömmer bort att den också erbjuder de hårdaste villkoren. Här finns det gott om jobb och ett varierat utbud. Här finns det också goda möjligheter till utveckling och till att välja utbildning. Valfriheten är omfattande, men risken för utslagning är påtaglig. För dem som hamnar utanför arbetsmarknaden är tillvaron kall och hård. Att stå utanför arbetsmarknaden och den gemenskap som ett arbete ger kan på många sätt vara svårare i en storstadsmiljö än på andra håll. Men storstadslivet kan också vara hårt och pressande för dem som har ett jobb. Tempot är högt, arbetsresorna långa och tröttande. Om vi därtill lägger småbarnsföräldrarnas pusslande med att lämna och hämta barn på dagis, förstår vi att vardagen är mycket hård för många storstadsbor. Den här bilden får också andra dimensioner när vi ser på välfärdens fördelning i Stockholms län. För de många privilegierade, de med de höga inkomsterna och med de fina jobben, är vardagen annorlunda. De kan ta för sig av det rika utbudet av nöjen, teater, kultur och annan vederkvickelse. Genom den statliga storstadsutredningen har vi fått en rikhaltig beskrivning av tillståndet i våra storstadsområden. Jämför man olika välfärdsvariabler ser man att skillnaderna är stora inom Stockholms län. Mitt i välståndet hittar vi skarpa klassgränser och sociala klyftor. Andelen högre tjänstemän ökade t.ex. i Danderyds kommun från 35 till 40 26 mellan 1985 och 1988. I Botkyrka söder om Stockholm ökade under samma tid andelen från 12 96 till 13 26. Andelen socialhjälpstagare var 2 90 år 1985 i Danderyds kommun och 1096 i Botkyrka. Åren 1986 var andelen förtidspensionärer 6 20 i Danderyd och 14 960 i Botkyrka. Storstadsutredningen konstaterar att skillnaderna mellan de s.k. Södertörnskommunerna och nordostkommunerna ökade under 1980-talets första hälft. Man konstaterar att skillnaderna mellan de olika kommungrupperna är mycket stora och främst ökar i vad gäller andelen högre tjänstemän och Dessa kontraster har tidigare belysts här i kammaren och har nu verifierats av storstadsutredningen. Den ökade segregationen i Storstockholm och den snabba befolkningsomflyttningen bidrar säkert till ett allt hårdare klimat. Det är säkert också en av de viktigaste orsakerna till att våld och främlingskap tycks öka. Olof Palme brukade peka på risken för det konkurrensoch konfrontationssamhälle som ojämlikheten skapar. Han sade: Det blir i längden ett isande kallt och ödsligt samhälle att leva i. Det är i det ojämlika samhället som misstänksamheten föds. Det är där som medmänniskor uppfattas som ett hot, och det är då som främlingskapet växer. Vi socialdemokrater kommer med all kraft att angripa orättvisorna, obalansen och välståndsklyftorna. Det handlar här om många åtgärder på alla områden inom politiken. Många problem kan självfallet lösas lokalt i kommunerna och landstingen. utbyggnad av kollektivtrafiken och färdtjänsten samt rättvisa taxor och avgifter, för att nämna några exempel, har regionen på egen hand försökt skapa en rättvis fördelning. Men det räcker inte. Det krävs också statliga insatser och beslut, och de statliga åtgärderna får inte motverka den regionala politiken för en bättre balans. Tyvärr, fru talman, har vi kunnat notera några exempel på just sådana målkonflikter. Vi socialdemokrater som representerar Stockholms län i denna kammare har även under årets allmänna motionstid väckt flera viktiga motioner som berör förhållandena i vårt län och som syftar till en balanserad utveckling och bättre levnadsvillkor för de många vanliga människorna i Stockholms län. Det handlar om miljön, bostadsbyggandet, åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten, barnomsorgen, utbyggd kollektivtrafik samt kringfartsleder, för att ta några exempel ur högen. I en särskild miljömotion tar vi upp trafikmiljön, skyddet av de tätortsnära skogarna, åtgärder för natur och kulturminnen, skogsskadorna, grundvattenskyddet i våra kustkommuner och åtgärder för en säkrare sjöfart samt bättre och ökad utbildning av personal inom miljöoch hälsoskyddsområdet. På trafikens område handlar det t.ex. om renare bilar, mer kollektivtrafik och infartsleder. I en annan motion tar vi upp åtgärder för att öka bostadsbyggandet och insatser för att pressa byggpriserna. I det här sammanhanget är regeringspaketets förslag om en höjd investeringsskatt på kontorslokaler bra. Det bör innebära att resurser kan ledas över till ett ökat bostadsbyggande. I andra motioner belyses insatser mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Vi vill projektera nya polishus i bl.a. Haninge och Södertälje. Eftersom min taletid nu börjar rinna ut vill jag avslutningsvis konstatera att det jag här hunnit ta upp är ett axplock av de många förslag till insatser som vi har presenterat för ett rättvisare och tryggare Stockholms län. Vi hävdar att Stockholms län många gånger utgör en inkörsport för nya idéer och ny teknik. Denna funktion är viktig för vårt land. Vår uppgift måste därför vara att utgöra en länk för denna tillväxt till andra delar av landet. Vårt arbete för ökad välfärd och trygghet för invånarna i Stockholms län står därför inte i konflikt med strävandena att åstadkomma tillväxt i hela landet.

Fru talman! Under de senaste åren har den parlamentariskt sammansatta kommittén REK 87 utrett den framtida regionalpolitiken. Kommittén har som vi alla känner till även lagt fram sitt förslag, som nu varit ute på remiss. Vi går i spänd förväntan på regeringens regionalpolitiska proposition. I avvaktan på denna hade jag först inte tänkt att ta upp så mycket om den här i dag. Men efter vad som har läckt ut i pressen under de senaste dagarna vill jag i varje fall beröra en punkt, nämligen den som berör stödområdena. Enligt vad som framkommit i dagspressen skulle nu 36 kommuner försvinna ur stödområdet. Om detta är riktigt, så anser jag att detta är mycket allvarligt, och det gör mig bekymrad. De här kommunerna har kommit in i stödområdet på grund av besvärliga situationer på bl.a. arbetsmarknaden, perifera lägen osv. I de här kommunerna har det nu under många år pågått ett strävsamt ar bete med att bygga upp företag, för att därmed få ett bättre och mer differentierat näringsliv. Detta har också i många fall lyckats tack vare det regionalpolitiska stödet. Bara i mitt hemlän Värmland har det tillskapats flera tusentals arbeten med hjälp av detta stöd. Vi har nu under de senaste sju åtta åren haft en mycket gynnsam konjunktur. Det har gjort att de flesta företag har klarat sig ganska bra i många delar av vårt land. Detta kan invagga oss i en falsk ro. På grund av rådande högkonjunktur märks inte alla gånger de tendenser som är mindre gynnsamma. Så länge hjulen snurrar för fullt hålls företagen i gång på en hyfsad nivå. Men vad händer om vi får en lågkonjunktur, som trots allt skymtar bortom horisonten? Kommer alla företag då att klara sig? Svaret på den frågan är med all sannolikhet nej. Vi ser också att det är nya strukturförändringar på gång inom olika branscher, inte minst när det gäller bilindustrin och dess underleverantörer. Där kommer det att ske betydande förändringar inom de närmaste åren. Detta kommer då att drabba regioner som västra Mellansverige och andra områden, där bilindustrin utgör en stor del av arbetsmarknaden. Sedan har vi Karlskogaregionen, där det är betydande svårigheter vid omstruktureringen av vapenindustrin. Här måste det till mycket kraftfulla åtgärder för att skapa en ny sysselsättning. Just Karlskogaindustrins problem skapar ju stora problem även för underleverantörer och anställda som bor t.ex. i Kristinehamn, Storfors, Filipstad och andra intilliggande orter. Det finns också andra geografiska områden som jag skulle kunna nämna i detta sammanhang, t.ex. Norrlands inland och sydöstra Sverige. I nuläget skall jag avstå från detta, men jag vill ändå understryka hur viktigt det är att de kommuner som i dag ingår i stödområde C även i fortsättningen skall ingå i ett område, där det utgår ett formaliserat stöd. Från olika remissinstanser har det ju angående REK 87 nästan samfällt höjts mycket kritiska röster mot slopandet av stödområde C. Olika uppvaktningar från kommuner och näringsliv har uttryckt samma åsikter, så budskapet i fråga om stödområdesindelningen är mycket klart formulerat, nämligen att man skall behålla stödområde C. Jag trodde att industriministern skulle vara här i dag. Jag hade tänkt fråga honom om han är villig att medverka till att de kommuner som i dag finns i stödområde C skall få vara kvar där. Nu är industriministern inte här, så jag får fråga övriga socialdemokrater i debatten om de är villiga att medverka till att stödområde C får behållas. I övrigt skall jag för närvarande inte ytterligare beröra vad som kan tänkas stå i den regionalpolitiska propositionen. Den får vi säkerligen anledning att återkomma till litet senare. Jag vill i den här debatten också ta upp en del frågor som berör landsbygdens utveckling. Vi har nu haft en landsbygdskampanj, ”Hela Sverige skall leva”. Många människor har varit engagerade i arbetet med att bevara och utveckla sin bygd. Genom alla vackra ord som har uttryckts från regeringen och andra myndigheter har det väckts stora förhoppningar om att resurser skall ställas till landsbygdens förfogande. Än så länge har det dock inte synts till några resurser. I landsbygdskampanjen har det tagits fram många goda idéer och förslag på åtgärder för att utveckla landsbygden, men det saknas resurser till detta. I flera fall är också länsanslagen hos olika länsstyrelser förbrukade för innevarande budgetår. Detta gör att många projekt inte kan komma till stånd. Det är därför nu nödvändigt att länsanslagen och även SIND:s medelsramar avsevärt ökas. Nuvarande medel är helt otillräckliga. Det gäller att nu, när vi än så länge har en högkonjunktur, utnyttja denna och satsa på investeringar i näringslivet. Jag vet att det på många länsstyrelser ligger ansökningar inne om många intressanta projekt, men medlen är slut eller börjar ta slut till både lokaliseringsstöd och stöd till kommersiell service m.m. Jag skulle därför vilja fråga er socialdemokrater om ni är villiga att medverka till att länsanslagen får tilläggsanslag, när olika länsstyrelser nu kommer att begära detta för innevarande budgetår. För att utveckla landsbygden behövs en rad olika åtgärder, inte minst att man utvecklar småföretagen. Hos småföretagen finns stor innovationsförmåga, kreativitet och entreprenörsanda. Detta bör vi ta till vara och stödja. För att stimulera småföretagsutvecklingen behövs det både selektiva och generella åtgärder. En åtgärd är att minska skatter och avgifter för småföretagen. Vi har från centerns sida t.ex. föreslagit att man skall dra av ett basbelopp, innan egenavgifter beräknas för egenföretagare. Vi har också föreslagit att arbetsgivaravgifterna skall sänkas med 5 procentenheter för de första femton anställda i företaget. Även möjligheten till skattefritt sparande för att satsa i företag genom ett personligt investeringskonto skulle gynna etablering och utveckling av småföretag, likaså att rätten till kvittning mellan olika inkomstslag får behållas. Ett annat område som är viktigt för landsbygdens utveckling är vårt jordoch skogsbruk. Denna näring har nu varit utsatt för en ”hårdhänt” utredning. Skulle livsmedelspolitiska arbetsgruppens förslag få riksdagens bifall, skulle detta bli ett dråpslag för landsbygden. Jordoch skogsbruket hör fortfarande till landsbygdens viktigaste näringar. Därför är det viktigt, inte minst från regionalpolitisk synpunkt, att jordbruket ges förutsättningar för att överleva i hela vårt land. Det är detta vi vill. Skall vi kunna bibehålla vårt kulturlandskap och ett landskap som är attraktivt även från turistisk synpunkt, måste vi ha kvar ett livskraftigt jordbruk. Därför måste samhället nu ta sitt ansvar vid en omställning av denna näring. Det måste röra sig om en lång omställningstid. De tre år som utredningen har föreslagit är alldeles för litet. Jag skulle tro att det behövs åtta-tio år, om man skall kunna klara av denna omställning. Samhället har tagit ett sådant ansvar tidigare när det gällde varvsnäringen. Det är minst lika viktigt att samhället gör det nu. Härtill skulle jag också vilja nämna behovet av förbättringar inom olika områden på landsbygden som skola, kommunikationer, bostäder, kommersiell service, social service, folkbokföring och annan statlig service. Det skulle också finnas anledning att ta upp reseavdragen och andra beskattningsfrågor. På grund av tidsbrist kan jag inte gå in på dessa frågor nu, utan dem får jag återkomma till. Jag vill dock till sist konstatera att det är viktigt att man har en helhetssyn på regionalpolitiken, där olika områden såsom skatter, kommunikationer, utbildning, bostäder och jordbruk finns med i bilden. Om man tar fram dessa delar var för sig utan inbördes samverkan är det lätt att olika delar kommer i otakt, precis som regeringens politik nu har gjort. Med alla olika utredningar och förslag som florerar ligger det nära till hands att landsbygden kommer att få ta stryk. Vill vi att människor skall kunna bo och leva i hela vårt land, måste vi föra en aktiv och framåtsyftande regionalpolitik, där man har en helhetssyn på alla de områden som jag har berört. Denna helhetssyn har centern i sina olika förslag.

Fru talman! Under det senaste året har Sverige haft en stark högkonjunktur med högt kapacitetsutnyttjande samt brist på arbetskraft. Det har gällt även för Värmlands län. Det råder dock fortfarande en stor obalans mellan olika delar av landet. Den högteknologiska utvecklingen är främst koncentrerad till storstadsområdena och till områden med universitet och tekniska högskolor. Värmland får en allt mindre del av denna utveckling, vilket gör att länet blir extra sårbart vid en eventuell lågkonjunktur. Vi vet alla att utbildning är ett av medlen för att komma till rätta med den regionala obalansen. För att motverka denna utveckling i länet är bl.a. en satsning från statens sida på framtida ökade och eventuellt fasta forskningsresurser vid högskolan i Karlstad nödvändig. Vi sätter våra förhoppningar till att forskningspropositionen tillgodoser detta. Bergslagskommunerna inom Värmlands län har redan i dag stora svårigheter. Antalet ungdomar minskar snabbt. Antalet äldre personer ökar mer än riksgenomsnittet. Antalet industriarbeten minskar och utbudet av arbeten inom andra områden är obefintligt på de små orterna. Detta drabbar främst kvinnorna. Värmland är ett av de län som har största andelen deltidsarbetslösa, främst kvinnor. Är man kvinna och bor i Värmlands glest befolkade delar och dessutom är ensamstående, är risken ytterst stor att man har svårt att försörja sig. Dåligt med jobb och ofta deltidsarbete är en av orsakerna till detta. Det är en stor orättvisa, som måste rättas till. Jag hoppas att det i den kommande regionalpolitiska propositionen finns förslag till åtgärder på detta område. Fru talman! Basnäringarna i Värmland är utsatta för mycket kraftig konkurrens. En rad industrier är i utländsk ägo, vilket är oroande. Den s.k. kablageindustrin, som tillverkar kablar främst till bilindustrin och som sysselsätter ett betydande antal personer, håller på att omstrukturera den manuella hanteringen, vilket i sin tur med största sannolikhet betyder att arbetstillfällen försvinner. TVAB, som det aktuella företaget heter, har i dagarna bytt ägare, och enligt tidningsuppgifter är 500 arbetstillfällen i fara i Töcksfors, Koppom och Säffle. Vi är djupt oroade i Värmland över denna utveckling i branschen. Det kommer att krävas stora resurser för att ersätta dessa arbetstillfällen i de delar av länet som berörs och som redan tidigare drabbats hårt Flera orter i länet är starkt beroende av stålindustrin och skogsindustrin. De sysselsättningsminskningar som har skett har inte kunnat ersättas inom andra arbetsområden; någon ersättningsindustri har inte gått att få fram. De långa avstånden och de dåliga vägarna gör att arbetspendling till andra större orter där arbetstillfällen finns är omöjlig. Beslutet i dag att inte ge pengar till NK1J-banan i Hagfors ställer till ytterligare bekymmer i denna redan ansträngda region. Den stora minskningen av arbetstillfällen vid AB Bofors i Karlskoga drabbar även de östra delarna av Värmland. Den arbetsmarknad som finns inom Storfors/Kristinehamn och Karlskogadelen hänger samman. Många värmlänningar arbetar inom Bofors. Vi lever i dag i en fredligare värld. Även Bofors borde ha insett detta tidigare och lagt om en del av sin produktion. Vi anser nog alla att det är bra om vi slipper tillverka vapen, men vi vet också att en för snabb omställning ställer till stora problem för befolkningen i dessa regioner. Fru talman! Vad behöver man då göra för att komma till rätta med den regionala obalansen för Värmlands del? Det råder ju som bekant en överhettning i storstadsområdena. Det fattas arbetskraft. Det är svårt att få barnomsorg och bra social service. Statsmakterna bör ta initiativ för att i starkt ökad omfattning utlokalisera verksamheter, statliga verk och myndigheter till de regioner där ökad sysselsättning är ett måste för överlevnad och utveckling och för att stoppa en utflyttning från dessa delar av Sverige. Värmland har mycket stora förutsättningar att ta emot arbetstillfällen från t.ex. Stockholmsregionen. Jag vågar påstå att vi förutom arbetskraft har möjlighet att erbjuda barnomsorg och en bättre social service i övrigt. Bra kommunikationer är en annan förutsättning för att länet skall utvecklas. Snabba kommunikationer med övriga landet och med kontinenten är i dag viktiga för det värmländska näringslivet. En satsning på ökade flygförbindelser bör göras, men för att detta skall bli möjligt krävs en ny länsflygplats. Järnvägsförbindelserna måste också utvecklas: snabbtåg Stockholm Karlstad, utbyggnad av förbindelsen Stockholm-Oslo, förbättringar av banstandarden, då främst bandelen Kil-Charlottenberg. Det vanligaste fortskaffningsmedlet är dock bilen. I de värmländska skogsbygderna finns ingen kollektivtrafik och inget underlag för en sådan i någon större utsträckning. Man bör ta hänsyn till detta förhållande, när man utformar beskattning och avgiftsbeläggning på drivmedel. I den regionalpolitiska utredning som har presenterats finns förslag på en ny stödområdesindelning. Nuvarande stödområde C föreslås försvinna. Det innebär att värmländska kommuner som Sunne, Arvika, Årjäng och Säffle blir utan stöd. Västra Värmland är i likhet med Bergslagen i behov av prioriterat stöd. Våra skäl till detta har lagts fram vid en uppvaktning inför dåvarande arbetsmarknadsminister Ingela Thalén. Jag delar för övrigt Kjell Ericssons åsikter i denna fråga. Fru talman! Vi värmlänningar ser med spänning fram emot den regionalpolitiska propositionen och hoppas att de förslag som framförts för att göra Värmland till ett län i utveckling skall förverkligas.

Fru talman! Det är roligt att höra att Gunilla Andersson instämmer i mina synpunkter när det gäller stödområde C. Jag hoppas att även hennes partikamrater har samma uppfattning i denna fråga. Då är det inga bekymmer. Då kan vi ha kvar detta stödområde, som vi har pratat så mycket om. Jag ställde en fråga om länsanslagen, som är väsentliga inte minst för oss i Värmland. Jag vill citera vad länsstyrelsen i Värmlands län skriver: ”Efterfrågan på stödmedel har varit mycket hög under året och länsstyrelsen har tvingats inta en mycket restriktiv hållning i stödgivningen. Detta har tagit sig uttryck i en allmänt stram behovsprövning men också i begränsningar av stödområden och sänkta stödprocentsatser m.m. Förbrukningen av årets anslag har trots detta hittills överstigit budget och med hänsyn tagen till inneliggande projekt kan konstateras att medlen för regionala utvecklingsinsatser inte räcker till. Detta begränsar möjligheterna till utvecklingsarbete i ett skede då kraftfulla insatser behövs i länet för att göra länet motståndskraftigt mot kommande strukturoch konjunkturförändringar.” Precis som Gunilla Andersson framhöll här behövs det kraftfulla åtgärder för att klara av detta i Värmland. Stora strukturförändringar är på gång. Då måste vi passa på att utnyttja de företag som nu vill investera och ge dem länsanslag. Precis som Elver Jonsson sade tidigare har riksdagen drivit på regeringen att höja länsanslagen. Det måste vi tydligen göra nu igen. Jag vill fråga: Är ni villiga att nu höja länsanslagen? Länsstyrelserna i t.ex. Värmlands län, Jämtlands län och Västerbottens län behöver mera pengar. Är ni villiga att stödja dem? Gunilla Andersson talade om vägar och långa avstånd i glesbygden. Ja, det är så i glesbygden. Vi måste ha bil både i vårt jobb och i vårt sociala umgänge. Det gör att en bensinskattehöjning är enormt påfrestande för landsbygden. Det är synd att Gunilla Andersson inte stödde våra förslag före jul. Då hade det inte blivit någon bensinskattehöjning.

Fru talman! I dag och sedan en tid tillbaka råder det högkonjunktur i Sverige. Detta och det förhållandet att det förts en bra politik i landet har lett till att situationen på arbetsmarknaden är mycket bra. Sysselsättningen är rekordhög, och efterfrågan på arbetskraft är mycket stor. Detta gäller för landet i stort. Om man analyserar förhållandet mer ingående kan man konstatera stora regionala skillnader med en stark överhettning i storstadsområdena, medan andra regioner har en hög arbetslöshet eller en arbetslöshet som stadigt ökar. Man kan också konstatera skillnader mellan olika kommuner inom ett län. I Örebro län finns det stora skillnader när det gäller situationen på arbetsmarknaden. I den västra länsdelen, där Karlskoga varit något av en motor i regionen, har en mycket drastisk försämring av läget på arbetsmarknaden skett. Den svenska försvarsindustrin står inför en omstrukturering, och detta påverkar givetvis situationen vid Nobelföretagen i Karlskoga. Dessutom är dagsläget sådant vid Nobelföretagen, att nya beställningar är i det närmaste obefintliga. Till detta kommer att företaget Ovako Steel har stora problem. I oktober 1989 var läget sådant att ca 1 400 arbetstillfällen på grund av formatanpassning och lagda varsel skulle försvinna i Karlskoga inom en tvåårsperiod. I januari i år kom så nästa dråpslag mot arbetsmarknaden i Karlskoga, då ytterligare 625 varsel lades på grund av att inga nya order kommer in till företagen. Sammantaget minskar alltså antalet arbetstillfällen i Karlskoga med drygt 2 000 på grund av beslut som redan är fattade. Tyvärr kan jag då konstatera att detta inte är nog. Dagsfärsk information, som jag fick i går och som jag följt upp i dag, visar nämligen att om försvarsmaterielbeställningar inte läggs ut till Nobelföretagen i Karlskoga, kommer med all sannolikhet pjästillverkningen vid AB Bofors i farozonen. En eventuell nedläggning av den tillverkningen skulle få förödande konsekvenser för människor i bygden och för Karlskoga kommun men även för andra kommuner i regionen. Det kan komma att handla om att ytterligare 1 000-1 500 anställda friställs.

En omstrukturering av landets försvarsindustri är säkerligen nödvändig. Detta innebär naturligtvis att krav måste ställas på Nobelföretagen, att dessa tar ett ansvar för att lindra de negativa effekterna på arbetsmarknaden i Karlskoga. Men det innebär också att både kommunerna och regionen måste kunna förvänta sig ett aktivt stöd från staten. För att man skall kunna vända denna oerhört negativa utveckling på arbetsmarknaden i Karlskogaregionen behövs ett statligt insatspaket, liknande dem som givits till andra regioner i en akut kris. En styrning måste till för att skapa ersättning för de arbetstillfällen som försvinner inom försvarsindustrin. Logiskt är att dessa nya jobb blir sådana att man utnyttjar det breda industrikunnande och det tekniska kunnande som finns bland de arbetssökande i Karlskoga. Men viktigt är också att man aktivt stöder andra lokaliseringar och satsningar, exempelvis inom tjänstesektorn. Karlskoga kommun kan ta emot och ta till vara och utveckla ett insatspaket. Infrastrukturen är dimensionerad för åtskilligt fler än de människor som nu bor i Karlskoga. Merkostnaden för ett ytterligare utnyttjande är därmed försumbar. Arbetskraften är högt kvalificerad, och teknikertätheten är mycket hög. Läget är centralt längs E 18 med ungefär samma avstånd till Stockholm, Göteborg och Oslo. Företag med inriktning på stora resursoch varuflöden kan vinna fördelar med en lokalisering till Karlskoga. Utbildningen i Karlskoga är bred. Gymnasieskolan håller hög standard, och eftergymnasial utbildning finns i samarbete med högskolorna i Örebro och Karlstad. Ett insatspaket måste innehålla åtgärder som ger effekt på både kort och lång sikt. Satsningar på förbättrade kommunikationer måste till för att skapa förutsättningar på längre sikt. Förbättringar av E 18 och av väg 709 mot Hällefors ligger högt på prioriteringslistan. Därutöver måste också den s.k. Bergslagsdiagonalen komma till stånd. Den regionalpolitiska kommittén har framlagt förslag härom, och detta är av stor betydelse för att stärka länets attraktionsvärde vad beträffar lokalisering av företag. Vidare är det absolut nödvändigt att Svealandsbanan byggs ut i dess helhet, dvs. även väster om Örebro över Karlskoga och vidare mot Karlstad och Oslo. En snabb utbyggnad av kommunikationer innebär att en bredare arbetsmarknad också skapas för de boende i Karlskogaregionen. För att lösa den akuta kris som råder och, som jag tidigare sagt, kan komma att förvärras mycket drastiskt med förödande konsekvenser om inga order läggs ut till Nobelföretagen, finns det som jag ser det bara en sak att göra. Det handlar om att staten tar sitt ansvar och ser till att göra försvarsmaterielbeställningar, både av pjäser och av ammunition. Detta är inte någon konstlad åtgärd, eftersom det faktiskt finns behov hos försvaret av att lägga ut order, något som också skulle hålla produktionen i gång fram till dess att stridsfordon 90 kan börja tillverkas år 1992. En sådan åtgärd från statens sida skulle lösa en del av problemen på kort sikt och undanröja riskerna för en illverkningen vid AB Bofors. snarast skall kunna konsta eventuell nedläggning av pj Herr talman! Det är min förhoppning att ja, tera att staten går in med ett omfattande aktivt regionalpolitiskt stöd till

Herr talman! Regeringens långbänkar och handlingsförlamning är verkligen illa för vårt land, och det är en katastrof för Västernorrlands län. Länets näringsliv behöver klara och raka besked vad gäller främst energifrågan och ansökan om medlemskap i EG. Våra stora basindustrier är i hög grad beroigt kan konkurrera med industri-el i ende av mycket eloch el som prism främst EG-länderna och Nordamerika. Pappersoch träindustrin är också i hög grad beroende av att kunna sälja sina produkter inom EG. Det är nu alltför många år som industrin har fått leva i stor ovisshet angående dessa frågor och tvingats planera härefter. Industrier som SCA och MoDo har redan en stor del av sin produktion utomlands, och stora investeringar planeras — men till största delen i andra länder. Vid KemaNords fabriker skall karbidtillverkningen byggas ut. Företaget har en elkostnad som utgör 37 96 av råvarukostnaden, varför denna utbyggnad kommer att ske i Frankrike eller i Norge. GA-Metall har avancerade planer på ett nytt aluminiumverk i Island, osv. Den socialdemokratiska regeringens oförmåga att ge klara och raka besked i såväl energifrågan som EG-frågan innebär att företagare inte vågar göra satsningar inom landet. Om det nu inom socialdemokratin finns något sunt förnuft och ansvar för landets utveckling och välfärd, så måste det visas sig snarast — i form av beslut. Vår kärnkraft är en säker, billig och miljövänlig kraftkälla med hög verkningsgrad. Elförbrukningen ökar inom praktiskt taget alla branscher. Alla prognoser visar på en ökad användning av hushålls-el och el inom den offentliga sektorn. Skall vi klara en ökande elefterfrågan, kunna välja olika former av livskvalitet och göra miljösatsningar såväl nu som i framtiden, måste vi både finna nya bra energikällor som ger eltillskott och behålla kärnkraften många år till. Regeringens obeslutsamhet när det gäller EG kan leda till att vi blir en randstat utanför gemenskapen. Det har också i hög grad bidragit till att industrierna i Västernorrland i så hög grad satsat utomlands under senare år. Blir det inte en ändring, en snar ändring av regeringens politik vad gäller energifrågan och EG, så kommer våra stora basindustrier att göra alla sina nyinvesteringar utomlands och koncernledningarna att lämna landet. Västernorrlands län är redan nu en förlorare när det gäller befolkningsminskning. Det dråpslag som den socialdemokratiska politiken innebär mot arbetstillfällena blir också ett dråpslag mot länets invånarantal. Kommunernas skatteunderlag kommer att minska drastiskt, samtidigt som ålderstrukturen kommer att präglas av ännu fler äldre. De som blir kvar drabbas av ökade kostnader, ökade skatter. Tillsammans med den pågående övervältringen av statliga uppgifter och därmed utgifter kommer den socialdemokratiska politiken att helt knäcka kommunernas ekonomier. Det handlar om kommunalskattehöjningar som är helt orimliga. Utvecklingen av bl.a. telekommunikationerna har under senare år bidragit till en utflyttning från de stora tätorterna till landsbygden, en utflyttning som även har börjat märkas norr om Dalälven. Unga familjer väljer alltmer bostadsort utifrån en helhetssyn — bostad-arbete-barn-miljö, en utveckling som skulle kunna vara mycket positiv även för Västernorrlands län om vi hade en sund politik, som syftade till utveckling och inte till avveckling. Skall länet utvecklas, behövs våra stora industrier som en ryggrad för det övriga näringslivets utveckling. Skall mindre företag kunna etableras och vidareutvecklas krävs goda kommunikationer, såväl telekommunikationer som bra flygförbindelser, snabbtåg och utvidgad sjöfart. Men först och främst måste vägnätet förbättras. I dag är vägunderhållet så eftersatt, att det behövs nästan 3 miljarder kronor för att få vägarna inom länet i bra skick. I den summan finns inte någon standardförbättring med. Dessutom tillkommer behovet av broar, eftersom det är gott om älvar, åar, sjöar och raviner. 460 mil av länets vägar är grusvägar, och en stor del av de belagda vägarna riskerar att rivas upp och bli grusvägar, om inte mer medel kan ges till länets vägunderhåll. De geologiska förhållandena i Västernorrland är sådana att kostnaderna för vägunderhåll och vägbyggnad är ca 25 96 högre i Västernorrland än i landet i övrigt. Men det syns inte i länets vägbudget. I södra Sverige har flera län upp emot 100 96 av sitt vägnät belagt och i gott skick. I Västernorrlands län finns det många skickliga västernorrlänningar. Det finns idéer och entreprenöranda, och det syns mycket tydligt i de två största städerna, Sundsvall och Örnsköldsvik. De som bor i Västernorrlands län måste ha rätten att kunna leva och verka i sin bygd och att utveckla den. Våra stora basindustrier, som sysselsätter flera tusen personer och har stor betydelse för hela landets välstånd, måste ges möjligheter att fortsätta och utveckla sin verksamhet. För detta krävs främst en politik som satsar på bra, billig och miljövänlig energi, ett medlemskap i EG och bra kommunikationer, då främst bra vägar.

Herr talman! Även om regionalpolitiken är aldrig så viktig, är det andra frågor som hjärtat är fullt av just i dag, men vardagslivet går vidare och så även riksdagsarbetet. Herr talman! Från den här talarstolen har det under årens lopp säkert givits många beskrivningar av tillståndet i landets olika delar. Somliga av dessa beskrivningar har säkert haft den karaktären att inte ett öga i salen varit torrt. Nu har turen kommit till de fem Dalslandskommunerna Åmål, Bengtsfors, Färgelanda, Dals Ed och Mellerud. I dag kan man utan tvivel säga — och det är många som håller med — att tillståndet i dessa kommuner är gott. Men detta påstående eller denna beskrivning grundar sig helt på en jämförelse med hur det var för några år sedan, närmare bestämt i början av 80-talet. Då fanns över huvud taget inte någon framtidstro, och lokaltidningarna hade företagsnedläggelser som förstasidesstoff var och varannan dag. Arbetslösheten låg som ett tungt dok över hela landskapet. Vi hade bl.a. den högsta arbetslösheten i hela landet. Siffrorna var fullt jämförbara med t.ex. siffrorna för svårt drabbade Norrlandsoch Bergslagskommuner. Mot denna bild av en verklighet som vi tyvärr alltför väl minns ter sig läget i Dalsland i dag mycket ljust. Vägen hit har ju inte varit alldeles enkel. Utan stöd hade det inte gått. Tack vare regionalpolitiskt stöd har vi kunnat skapa 1 000 nya jobb. 1 000 jobb betyder mer för Dalsland än vad alla anställda på Volvo betyder för Göteborg. Det säger jag bara för att klargöra hur ytterst betydelsfullt detta stöd har varit och ännu är för Dalsland. Nåväl, om allt är så bra, vad finns då att orda om? Jo, ett antal orosmoln seglar upp på vår annars vackra blåa Dalslandshimmel. Ett sådant orosmoln är förvisso befolkningsutvecklingen. Dalsland har under hela 1900-talet haft en negativ befolkningsutveckling. Detta kulminerar i dag när hjulen snurrar för fullt. När arbetslösheten är den lägsta på mycket länge tappar vi ändå befolkning. Under 80-talet minskade befolkningen i Dalsland med 0,9 9o, medan befolkningen i t.ex. norra Bohuslän — som i övrigt i mångt och mycket är jämförbart med Dalsland — ökade med 4,4 96. Utöver detta utgör strukturen också ett bekymmer. Födelsetalen viker och har under en lång följd av år varit negativa. Andelen av befolkningen över 65 år är långt större än i landet i övrigt. Herr talman! Jag skall inte trötta tålamodet, men det finns ytterligare några områden som jag kortfattat vill beröra. Hela Västsverige präglas och domineras av en bransch, bilbranschen. Detta gäller naturligtvis också i hög grad norra Älvsborg med Trollhättan som industriellt centrum. För bara ett par år sedan utgjorde detta ett värdefullt stöd för arbetsmarknaden i södra Dalsland. Pendlingen mellan t.ex. Mellerud och SAAB i Troll hättan var mycket omfattande men nu, när SAAB minskat sin arbetskraftsstyrka med ca 2 000 personer, är denna arbetsmarknad stängd för Dalsland. Allt talar i dag också för att produktionen i framtiden kommer att få ett allt större teknologiinnehåll. Detta innebär att företagen blir mer och mer beroende av regioner där det finns kvalificerad arbetskraft. Det är också en generell trend att de stora företagen önskar minska antalet underleverantörer. I Dalsland består en stor del av industrin av just underleverantörer. Av dessa fordras alltmer ett eget utvecklingsarbete, och detta kräver kvalificerad och kompetent personal. Kunskapsfattiga regioner riskerar att slås ut. Legotillverkning återstår då som enda alternativ. Dalsland har en helt dominerande del externt företagsägande. Det är viktigt med egna beslutsstrukturer för en framtida utveckling. Frånvaron av sådana beslutstrukturer medför kompetensminskning inom forskning, utveckling, administration m.m. Det medför också en stor utsatthet vid konjunkturnedgångar och omstruktureringar inom företagen. Andelen högskoleoch gymnasieutbildade är lägre i Dalsland än i landet i Övrigt, och det är många orsaker som samverkar till detta. Arbetsmarknaden är liten, odifferentierad och främst avsedd för lågutbildade. Det finns i princip inga tjänsteföretag och de etablerade företagens styrfunktioner, forskning och utveckling ligger utanför landskapet. Den högskolesatsning som riksdagen beslutade om förra året kommer därför att betyda mycket för Dalsland i framtiden. I det trafikpolitiska beslutet poängteras nödvändigheten av att infrastrukturen skall utvecklas, så att den bidrar till att stärka och vidga de lokala bostadsoch arbetsmarknaderna. I Dalsland är det mycket viktigt för den industriella utvecklingen att ett tillfredsställande regionalt stamvägnät finns mellan länets kommunoch industricentra. En utveckling av Norge-Vänerlänken är då mycket viktig, liksom bl.a. annat dubbelspår mellan Göteborg och Mellerud. De dalsländska vägarna har genomsnittligt en standard som är en av de lägsta i landet. Upp till 50 90 av vägnätet på länsvägarna är avstängda för tung trafik under tjällossningsperioden. Skogsnäringen t.ex. drabbas hårt av dessa restriktioner. Det är dock inte endast transporterna som är viktiga utan även den teletekniska kommunikationen för överförande av leveransplaner, konstruktionsritningar och annan kvalificerad datainformation. I Dalsland behövs ytterligare kapacitet och mer modern materiel för datorisering av näringslivet. Tekniken klarar t.ex. inte pulsning till telefax. På vissa orter kan företag inte installera direktnummer. Detta gör att telekommunikationerna långt ifrån har den standard som man kan kräva. Herr talman! Riksdagen kommer under våren att fatta många stora och viktiga beslut som rör regionalpolitiken. Mot den bakgrunden kändes det angeläget att beskriva Dalslands situation. Om dessa fakta som jag nu har redogjort för ligger till grund för de beslut som riksdagen fattar, är jag övertygad om att alla dalslänningar kan se framtiden an med stor tillförsikt. För vår del är vi beredda att arbeta hårt för att våra ungdomar skall kunna bo kvar och skapa sig ett gott liv, men då behöver vi också samhällets stöd.

Herr talman! Det var i och för sig en intressant beskrivning som Britt Bohlin gav. Det är bara det att den på flera punkter inte har så mycket med verkligheten att göra. Hon talade om det missmod som fanns då vi hade en annan regering. Jag vill erinra om att den socialdemokratiska oppositionens största bidrag 1982 var att kräva en kraftigare storstadstillväxt. Det var vad man ansåg brast i den dåvarande regeringens regionalpolitiska arbete. Britt Bohlin sade att arbetslösheten var hög, och det var den under den rådande lågkonjunkturen. Men glöm inte att arbetslöshetsrekordet sattes av den socialdemokratiska regeringen drygt ett år efter det att den hade tillträtt. Britt Bohlin sade vidare att det är tack vara regionalpoltiskt stöd som det har gått hyggligt för Dalsland, och det är helt riktigt. Men den socialdemokratiska regeringen har agerat i negativ riktning. Det sysselsättningsstöd som vi från folkpartiet var med om att införa i stödområde C har socialdemokraterna tagit bort. Nu har man tillsatt en regionalpolitisk kommitté med socialdemokratisk ledning som menar att stödområde C inte längre skall existera. Detta medför naturligtvis att de kommuner som Britt Bohlin räknade upp - Bengtsfors, Dals Ed och Åmål — kommer att få det betydligt kämpigare. Britt Bohlin kunde också ha nämnt länsanslagen som socialdemokraterna har pressat ned och hållit tillbaka under alla år i riksdagen. Riksdagen har emellertid gått emot den socialdemokratiska regeringen och korrigerat länsanslagen till glädje för Dalsland. Det är alltså inte tack vare socialdemokratisk regionalpolitik, utan det är trots denna som länsanslaget har blivit ett tillskott också till Dalsland. Herr talman! Britt Bohlin och jag har nu lyssnat till fyra socialdemokratiska inlägg med många pigga uppslag som skulle kunna utgöra underlag för en studiecirkel. Men med tanke att förslagen pekar mot olika håll tror jag inte att de går att sammanföra i ett regionalpolitiskt beslut. Här har sjungits storstadens höga visa och presenterats en rad olika uppslag till hur regionalpolitiken skall hanteras. Herr talman! Vi behöver mer av en långsiktig politik och mindre av krispaketspolitik.
Herr talman! När jag lyssnade på Elver Jonssons inledning trodde jag att han menade att han inte ställde upp på den blå himlen i Dalsland. Han har möjligen rätt — himlen är inte helt blå i dag. I övrigt skulle jag vilja påstå, att när Elver Jonsson förskönar verkligheten när det gäller arbetslöshetssiffrorna i en jämförelse mellan 80-talets mitt och i dag, är det inte alls med sanningen överensstämmande. Vad den socialdemokratiska regeringen har gjort sedan den återtog regeringsmakten 1982 är att sätta folk i arbete. Det om något är det allra väsentligaste för Dalsland. Sedan har jag en fråga som jag skulle vilja ställa till Elver Jonsson: Vilka vägar förbättrade Elver Jonsson när han hade möjligheten att i regeringsställning arbeta med de frågorna? Vilka kommunikationsmönster för Dalslands del över huvud taget förbättrades? Det är angeläget att ställa den frågan. Jag vill också fråga hur Elver Jonsson arbetade för att vi skulle få en högskola som vi hade nytta av i Dalslandsregionen.
Herr talman! Jag ger gärna en katalog på hur jag arbetade, även om det inte är möjligt att dra hela i en kort replik. I det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som jag var med om att skriva under 1979 såg vi till att Åmål hamnade i stödområde. Det var ändå ett gott tillskott för en regionalpolitisk insats av parlamentarikerna. Sedan är det inget tvivel om att en regionalpolitik aldrig kan bli färdig. Mycket i Britt Bohlins beskrivning är naturligtvis riktigt, t.ex. att det här behövs fortgående och långsiktiga insatser. Det är riktigt att vi mera siktar in oss på det och på en lokal tillväxt, som vi kallar mobiliseringspolitik. Den bör främjas genom en kreativ miljö, genom en högskolesatsning, med förbättrade kommunikationer, som två mycket viktiga axlar i den framtida regionalpolitiken. Jag tror inte att vi kommer runt det. Sedan behövs det också stödinsatser, och där har jag sagt att länsanslaget är en av de förnämsta anslagsmetoder som finns i regionalpolitiken. Det är att beklaga att socialdemokraterna har bekämpat en uppräkning av länsanslaget, där Dalsland har fått sin chans till hjälp och utveckling.
Herr talman! Jag måste påminna Elver Jonsson om att de motioner som har väckts i denna kammare om en högskola har väckts enbart av socialdemokratiska ledamöter och inga andra — det är viktigt att komma ihåg. Jag vill också tolka Elver Jonssons inlägg så att han är beredd att framför allt få förankring i sitt eget parti för att vi tillsammans kan arbeta för Norge Väner-länken, kanske också i konkurrens med andra järnvägssatsningar i landet.

Herr talman! Jag tänker ägna mig åt regionalpolitik med inriktning på Jämtlands län och ta upp några punkter som är viktiga för oss ur regionalpolitisk synpunkt. Jämtlands län är ett betydande elkraftsproducerande län, och staten kammar hem massor av miljoner kronor i skatt på elkraft som produceras i mitt hemlän — skatt som går kommuner och län näsan förbi! Ur regionalpolitisk synpunkt är det inte mer än rimligt att åtminstone delar av det värde som elkraften har kommer de producerande kommunerna och länen till del. Vi har från centerns sida länge drivit det kravet, och den regionalpolitiska utredningen har gett oss rätt i detta rimliga krav. Att 1 öre/kWh producerad vattenkraftsel bör återföras till oss producenter bör vara en självklarhet. Jag har i en motion till årets riksdag återupprepat det kravet och också föreslagit att pengarna skall börja betalas ut den 1 juli i år. Vi behöver pengarna, som vi skall använda för regionalt motiverade investeringar! Utbildning, herr talman, är en viktig faktor i regionalpolitiken. Det är viktigt att våra ungdomar får gå i gymnasium så nära hemorten som möjligt. Målet bör vara en gymnasieskola i varje kommun. De små gymnasieskolorna behöver inte vara fullständiga. En inte oväsentlig effekt av närheten gymnasieskola-hemmet är att elevernas avhopp från skolan är mycket färre än om eleverna tvingas resa lång väg till en gymnasieskola. Av många skäl är det alltså viktigt att kunna inrätta och få behålla de små gymnasieskolorna. Högskolan har en huvudroll i utvecklingsarbetet i Jämtlands län. En unik utbildningslinje vid högskolan i Östersund är ekoteknik. Den linjen måste få ordentligt stöd och ges möjlighet att bli treårig och bli allmän samt få en professur i ämnet inom en snar framtid. Ett annat exempel på en framtidslinje vid högskolan i Östersund rör turism. Ett utvecklat samarbete mellan högskolorna i Östersund och Sundsvall/- Härnösand och med universitetet i Trondheim måste få uppbackning från staten, och fasta forskningsresurser måste bli verklighet. De små högskolorna är viktiga nav i utvecklingsarbetet i sina regioner. En byggnadsingenjörslinje, liksom utbildning inom träbyggnadsteknik måste snarast bli verklighet och få gehör på central ort i den ordinarie anslagsprocessen! Herr talman! Vägar hör till viktiga insatsområden för den regionala utvecklingen. Det stora problemet för oss i Jämtlands län är länsvägarnas dåliga beskaffenhet. Detta hämmar näringslivsutvecklingen och försvårar för oss att utnyttja den resurs som arbetskraften utgör. För att nå en acceptabel standard enbart på det vägnätet skulle det behövas investeringar i länet på ca 1 900 milj.kr. Då skulle andelen belagda vägar ändå vara lägre än riksgenomsnittet. Därför måste kraftigt ökade medel från statens sida avsättas, dels för den totala ramen för riket, eller att ett kriterium om lägsta standard införs, dels att de regionalpolitiska motiveringarna ges en större tyngd i fördelningen av medlen. Våra grusvägars behov av upprustning är väl dokumenterat, och i en motion till årets riksdag har jag utvecklat situationen angående vägar och kommunikationer i Jämtlands län i stort. Jag hänvisar till denna motion. Mycket allvarligt för Jämtlands län är regeringens och folkpartiets beslut om mervärdeskatt på resor, skidliftar, hotelloch restaurangtjänster — något som kraftigt försämrar vårt läns viktiga turistnärings konkurrenskraft. Herr talman! Chockhöjningen av bensinpriset och de försämrade reseavdragen är andra dråpslag mot människor som bor i ett så typiskt glesbygdslän som Jämtlands. Med de långa avstånden, där dagpendling mellan bostad och arbete är omfattande och inte sällan uppgår till 20 mil och där bilen är ett måste, känns det orättvist och fel att råka ut för en ”regionalpolitik” av den modell som så försämrar för människor. Det måste gå att införa ett differentierat bensinpris. Alltså: Sänk bensinpriset i inlandslänen i norra Sverige! Detta sagt med adress till regeringen. Kampanjen ”hela Sverige skall leva” och landsbygdskampanjen har pågått ett par år. Många initiativ har tagits ute bland folk i byar och samhällen. Framtidstro och engagemang har visats av människor som deltagit i lands bygdskampanjen. Detta får inte falla platt till marken. Då svalnar entusiasmen. Planerade insatser måste komma till stånd, och det fordras nu konkreta insatser av regeringen. Hittills har regeringen inte rört ett finger för att göra något åt landsbygdskampanjens arbete — tvärtom. Ta exemplet med folkbokföringen! Regeringen har med folkpartiets benägna medhjälp tagit bort folkbokföringsarbetet från kyrkan och församlingarna. Det innebär i Jämtlands läns att många kvinnor i glesbygd mister sina små arbetstillfällen. Servicen till allmänheten försämras. Beslutet om folkbokföringen är direkt landsbygdsfientligt. Stoppa detta dumma förslag medan tid är dvs. nu! På det sättet sparas också flera hundra miljoner åt statskassan — något som väl vore lyckligt i dessa dagar. Ett annat landsbygdsfientligt beslut som regeringspartiet och folkpartiet genomdrivit är att momsbelägga biobränslen. Ändra på det! Flera kommuner och många företag och enskilda i Jämtlands län har gått in för biobränslen för att nyttja råvara vi har på hemmaplan och därmed också delta praktiskt i arbetet för alternativa energikällor. Det vore bra för oss i Jämtlands län, och ett exempel på medveten regionalpolitik. Bostadskostnaderna är höga också i Jämtlands län. Skall boendet på landsbygden locka, måste det finnas något som gör att folk väljer att bosätta sig på landet. Det måste t.ex. vara billigare att bygga och/eller reparera hus på landsbygden. Här borde staten gå in med särskilda stimulansmedel. Det är nämligen viktigt att vi får återflyttning till Jämtlands län, och det är viktigt att återflyttning sker till landsbygden. Vi vill att hela länet skall leva. Landsbygdskampanjen kan kanske ge som resultat att regeringen inser att det måste till en beredskapsplan för hur återflyttning skall bli möjlig. I det sammanhanget spelar boendekostnaderna en stor roll, liksom förstås bra vägar, bra skolor, stimulerande kulturmiljö, lättnader för småföretagen, för jordoch skogsbruket m.m., t.ex. i form av sänkt skatt och sänkta arbetsgivaravgifter. Transportstödet är viktigt. I övrigt hänvisar jag till min motion om regionala insatser för Jämtlands län liksom till centerns partimotion om regionalpolitik. Så till sist ett glädjeutbrott. Tack för Ammerån, regeringen! Det var ett bra beslut, fastän det satt långt inne. Med detta beslut får den ”gröna ekonomin” en chans. Nu gäller det bara att få in Ammerån i naturresurslagen. Det går, om en majoritet i riksdagen röstar på min motion i detta ärende. Gör det!

Herr talman! När jag 1985 fick förtroendet att representera mitt parti och min valkrets i Sveriges riksdag fick jag vid ett tillfälle frågan om jag skulle säga något på den s.k. hembygdens dag. Hembygdens dag är ju som bekant benämningen på den dag då regionalpolitiken behandlas, och dagens debatt blir ju något av en hembygdens dag i miniformat. Jag funderade något på innebörden i beteckningen hembygdens dag. Säkert finns det några som tycker att vi ibland ger en något skev bild i debatten i kammaren. Men det finns också många som tycker att det är viktigt att vi pekar på områden där vi menar att förbättringar och åtgärder är nödvändiga för att medborgarna skall kunna leva och verka i ett bra samhälle. Självfallet blir därför hembygdens dag med behandlingen av regionalpolitiken för mig och många andra en viktig dag. Vi får då möjlighet att redovisa vad vi vill göra för vår hembygd. Vi socialdemokrater från Sörmland har i en motion till årets riksmöte försökt att belysa ett antal områden där vi menar att det behövs ytterligare insatser från statens sida. Låt mig inledningsvis understryka att vi sörmlänningar i dag upplever en mycket bättre situation än den vi hade i slutet på 70-talet och ett långt stycke in på 80-talet. Då hade vi en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar och kvinnor. Då upplevde vi industrikriser och företagsnedläggelser nästan som något som tillhörde vardagen. Än i dag sittert.ex. namnet Hälleforsnäs, vars problem blev en riksangelägenhet, starkt kvar på näthinnan. När vi nu står på tröskeln till 90-talet är bilden en annan. Vi har för närvarande en låg arbetslöshet, drygt 196. Vi märker en nyföretagaranda och en optimism som ger gott hopp för framtiden. Men för att den här optimismen skall kunna leva vidare behövs ytterligare satsningar, och jag skall kommentera några. Utbildningens roll i regionalpolitiken är välkänd, men kan inte nog understrykas. Under 80-talet har behovet av högre utbildning ökat såväl hos enskilda länsinnevånare som inom näringslivet. Vi menar att det nu är viktigt att fortsätta med att vidareutveckla och bygga ut högskoleutbildningen under 90-talet för att ha kvar den positiva utvecklingen i vårt län. Högskolans närområde — Sörmland och Västmanland — har en befolkning på 500 000 innevånare. Svensk verkstadsindustri har sitt tyngsta fäste i just Mälardalen, men här finns också ett stor antal företag inom andra branscher varav många är teknikintensiva och med en stor internationell anknytning. Att högskolan är en tvålänshögskola är i sig en för landet en unik företeelse. Vi har accepterat denna situation men menar att vi bör bli behandlade i anslagshänseende på samma sätt som exempelvis högskolorna i Karlstad, Örebro och Växsjö, vilkas befolkning och upptagningsområden är avsevärt mindre än vår högskolas. Detta har vi utvecklat ytterligare i en särskild motion. Herr talman! Jag sade inledningsvis att mycket blivit bättre i vårt län, och vi ser flera områden där förbättringar kommer till stånd. Men en sak är tämligen klar: Sörmlands vägar är sämst i landet. Inget län har en större mängd riksvägar med otillfredsställande standard. Inget län i landet har heller en så stor väglängd med otillfredsställande standard vad gäller Europavägar. Som exempel kan nämnas att länsstyrelsen i Sörmland anser att det krävs 4 miljarder extra för att klara de trafikpolitiska målen. Utöver dessa krävs ytterligare 85 miljoner per år till underhåll för att upprätthålla dagens dåliga standard. För att åstadkomma bättre trafiksäkerhet krävs bra vägar. Också för att åstadkomma en bättre miljö krävs bättre vägar. Investeringar i Europavägar kräver avsevärda medel. Det bedöms av många inte längre meningsfullt att ta med projekt för såväl E 3 som E 4 i övriga riksvägsobjekt i länet. De nödvändiga satsningar som nu behöver göras på framför allt E 3 borde enligt vår uppfattning prioriteras på nationellt plan. Låt mig bara understryka att Södermanland är det enda län som genomkorsas av de två största Europavä garna. Vi socialdemokrater anser det nödvändigt att bygga bort den eftersläpning som skett genom åren. Herr talman! Låt mig avslutningsvis också nämna något av de spårbundna kommunikationerna i vårt län. Vi hälsar naturligtvis med tillfredsställelse den uppfattning som i dag råder inom SJ banverket om en samordnad länk runt Mälaren. Vi har vid flera tillfällen påpekat vad en sådan kommunikationslänk betyder för ett läns utvecklingsmöjligheter, så jag behöver inte ytterligare beskriva detta. Vi menar också att den offensiva satsning som SJ nu är i färd med för att konkurrera med flyget på ett antal sträckor i landet är bra. Den är bra för miljön och för resenärerna. Men de nya greppen får inte leda till att vissa kommuner drabbas onödigt hårt. Vi har flera gånger krävt t.ex. tågstopp i Vingåker. Detta kan i sig verka vara en liten fråga, sett i ett nationellt perspektiv, men den betyder mycket för människorna i bygden. Det borde vara möjligt att få i gång en pendeltrafik mellan exempelvis Hallsberg och Stockholm som gör att kommuner som Vingåker, Katrineholm och Flen kan ha goda förbindelser med länet i övrigt och huvudstaden. De nya snabbtågen mellan Stockholm och Göteborg kräver färre stopp, vilket gör det nyssnämnda nödvändigt och angeläget. Sannolikt krävs en del nya och djärva tag. Sannolikt krävs nya finansieringsformer för att ytterligare bygga ut järnvägstrafiken i vårt land. Men jag måste ändå få säga att det verkar minst sagt utmanande när SJ kräver att kommuner som Flen och Katrineholm skall behöva betala ca 400 000 kr. för att få tågen på stambanan att stanna. Något motsvarande gäller inte för de tåg som startar eller stannar i Stockholm eller Göteborg. Herr talman! Jag har pekat på några områden som är angelägna för utvecklingen av vårt län och även vårt land i dess helhet. Ett bra land bygger på bra regioner med goda utvecklingsmöjligheter för hembygden. Det är med de utvecklingsmöjligheterna som vi skall klara 90-talet.

Herr talman! Det kanske inte är lämpligt att länsföreträdare tävlar med varandra om var de sämsta vägarna finns, men jag hoppade till litet grand när Reynoldh Furustrand talade om att inget län har så dåliga vägar som Södermanlands län. Låt mig peka på hur Jämtlands vägar ser ut. Sedan undrar jag om Reynoldh Furustrand inte glömde en del faktorer när han gav en historisk belysning av vad som förevarit. Jag tror att han glömde det här: Då var den värsta lågkonjunkturen sedan andra världskriget. Då steg oljepriset skyhögt ett par gånger. Då var dollarns värde skyhögt. Då var det väldigt besvärligt med ekonomin i omvärlden. Jag ville bara i all vänlighet påminna om att kanske också detta borde läggas till den historiska beskrivningen.
Herr talman! Ja, det är riktigt att vi under både 70 och 80-talet upplevde problem som inte enbart orsakades av vad man åstadkom här hemma. Stina Eliasson har rätt i att vår omvärld också upplevde en lågkonjunktur. Stina Eliasson har rätt i att priserna på energi blev högre därför att oljepriset stod i obalans. Men detta förstärktes ju ändå mera av att ett antal borgerliga regeringar under de här åren förvärrade situationen. Den industripolitik som vi såg under mitten av 70-talet saknade motstycke. Vad den socialdemokratiska fick ta itu med var att restaurera och reparera ekonomin för att ge förutsättningar för att bygga ut vad som var nödvändigt för samhället. Detta har vi åstadkommit sedan 1982, och det kan vi vara stolta över. Detta åstadkom man inte mellan 1976 och 1982 Stina Eliasson!
Herr talman! Ja, det är väldigt bra att det har åstadkommits positiva saker under den tid när vi har haft en högkonjunktur som saknar motstycke under långliga tider. Får jag också påminna om att det var under den borgerliga tiden som länsanslagen infördes — och det röstade socialdemokraterna emot. I dag är man glad över länsanslagen och ser helst att de skall höjas. Det anmärktes på vad som hände inom industrin och näringslivet, men det var under den där tiden som utvecklingsfonderna kom till. Det var då som man fick städa upp efter löftena om Stålverk 80. Det var då som man fick börja städa upp när det gällde förhållandena för varvsarbetarna. Nu är det bra att detta har hänt — det lades en grund för en positiv utveckling också för varven och andra industrier, så det var naturligtvis bara att träda in, efter detta begynnelsearbete.
Herr talman! Vi kunde göra den här debattkvällen mycket lång, Stina Eliassson, genom att titta på vad som har hänt under ett antal år tillbaka. De obalanser som vi upplevde under 60-talet drabbade naturligtvis vårt land starkt. Vi var medvetna om vad som hände på varvsområdet. Vi var beredda att vidta åtgärder; vi fick inte genomföra dem, därför att det kom en borgerlig regering — men den gjorde inte situationen bättre! Att vi har en högkonjunktur kan vi vara överens om, men denna upplever vi starkare i Sverige än i vår omvärld. Titta hur det ser ut i Europa med arbetslösheten och med industriinvesteringarna! Andra länder kan faktiskt inte mäta sig med vad den svenska politiken har åstadkommit. Och det har varit en målmedveten politisk satsning från socialdemokratiskt håll för att skapa solidaritet och rättvisa — det är precis vad det handlar om. Det är därför som jag vill att vi skall göra den här bilden litet mer rättvis, Stina Eliasson.

Herr talman! Under den regionalpolitiska rubriken skall jag med några ord beröra både de problem och de möjligheter som min hembygd Västmanland står inför. Verkstadsindustrin, som är länets viktigaste näring, har drabbats hårt av strukturomvandlingen med minskad sysselsättning som följd. Länet har samtidigt tappat statlig verksamhet utan att kompenseras på något sätt. Detta har medfört en betydande befolkningsminskning under en lång rad av år. Det finns också nya hot som gör att osäkerheten för en tryggad sysselsättning i framtiden har ökat. Låt mig nämna några. ASEA:s samgående med Brown Boveri medförde att huvudkontoret numera ligger utomlands och att antalet anställda minskat markant. F.d. Metallverken, Virsbo bruk och Supra Hydro är numera utlandsägda. FFV Aerotech står inför ett avgörande beslut om underhållet av flygmotorer, som berör hela företagets framtid. En stor andel av länets industri arbetar på exportmarknaden och är därmed beroende av vad som händer med EG-samarbetet. I samband med avvecklingen av kärnkraften oroas den tunga elintensiva industrin i Bergslagen för höjda elpriser. Jordbruksnäringen befarar att drabbas av en kraftig minskning av verksamheten i och med den nya inriktningen av jordbrukspolitiken. Herr talman! Detta kan tyckas ge en mörk bild av länets framtid, men det finns också många ljuspunkter och möjligheter. Västmanland kan erbjuda en variationsrik natur — från Mälardalens slättlandskap till sjöar, skog och berg. Vildmarken ligger bara några minuter från tätorternas centrum. Den ovärderliga Ridö—-Sundbyholms-arkipelagen, som i dag är naturreservat, har i flera avseenden unika naturkvaliteter. Allt talar också för att området bör avsättas som nationalpark. Till den överhettade Stockholmsregionen med alla dess problem är Västmanland ett utmärkt alternativ. Mälardalen och Bergslagen kan hjälpa till att avlänka den alltför kraftiga tillväxten i storstaden. Helt avgörande är dock att en förbättring av infrastrukturen med utbyggda kommunikationer och goda utbildningsmöjligheter kommer till stånd. Herr talman! Verkstadsindustrin, som i stor utsträckning är avgörande för vårt välstånd, arbetar i en kunskapsintensiv bransch. En ökad satsning på högskolan Eskilstuna/Västerås är nödvändig för att länet skall kunna behålla en konkurrenskraftig industri. För Västmanland är Mälarbanan, tågförbindelsen Örebro—Västerås—Stockholm, en av de absolut mest centrala utvecklingsfrågorna i länet. Banverkets plan för tågtrafiken med punktvisa satsningar norr och söder om Mälaren anser vi otillräcklig. Ett förverkligande av Mälarbanekonceptet innebär att restiden skulle bli 50 minuter mellan såväl Stockholm och Västerås som Västerås och Örebro. Det är en halvtimmes förkortning. Restiden Västerås— Eskilstuna skulle halveras till 17 minuter. Mälarbanan är väl utredd och visar på ett stort trafikunderlag med långsiktigt god lönsamhet. Projektet skapar ekonomisk tillväxt, regional balans och en bättre miljö. De många positiva effekterna av Mälarbanan gör att utbyggnaden bör ske snarast. Det är dock av stor betydelse att utbyggnaden sker med höghastighetsstandard och moderna tåg. Om inte banverkets anslagsmedel till investeringar förstärks, finns risk för att välmotiverade satsningar som Mälarbanan förskjuts under lång tid. Alternativa finansieringsmöjligheter kan därför bli nödvändiga, men det är också av stor vikt att den höga standard som Mälarbanekonceptet föreslår bibehålles. En utbyggnad av Bergslagspendeln — tågförbindelsen Västerås—Fagersta —Ludvika — har påbörjats under 1989. Kostnaderna för den planerade utbyggnaden har emellertid ökat kraftigt jämfört med de tidigare beräkningarna. Bergslagspendelns regionalpolitiska betydelse är av sådan vikt, såväl nationellt som regionalt, att utbyggnaden av banan måste ske enligt intentionerna i det trafikpolitiska beslutet om trafikpolitiken inför 90-talet. Så till tågförbindelsen Gävle-Örebro— Fagersta som har stor regionalpolitisk betydelse, främst för den interregionala persontrafiken. Trafiken har varit hotad men är nu säkerställd under ett år för utredning. En nedläggning av trafiken skulle vara ett hårt slag för Bergslagen. Sträckningen har en bättre standard än andra alternativ samt ett bra trafikunderlag. För inte minst näringslivet i regionen är det ytterst värdefullt att ett mera långsiktigt beslut fattas om att tågförbindelserna inte kommer att försämras. Det finns även ett stort behov av underhåll, upprustning och nybyggnad av vägnätet i länet. Trafiksäkerhet, miljö och snabbhet skulle förbättras om länsstyrelsens planer för detta kunde förverkligas. Herr talman! Genom förbättrade kommunikationer skulle människornas möjligheter att välja arbete och bostadsort i högre grad kunna uppfyllas. Kraftfulla satsningar på infrastrukturen är den bästa regionalpolitiska åtgärd som kan vidtas. Det skulle för Västmanlands del medföra att man med stor tillfredsställelse kunde möta framtiden.

Herr talman! 1988 års försvarskommitté har avgivit sina två delbetänkanden, dels om säkerhetspolitiken, dels om överbefälhavarens fortsatta planering inför 1991 års försvarsbeslut. Det har där dragits en del slutsatser som jag är mycket nöjd med — dels för att de har kommit till stånd, dels för att partierna är överens om dem. Man säger således att endast säkra signaler, som dessutom kan förutses vara av långvarig karaktär, skall tilllåtas prägla det fortsatta arbetet i försvarskommittén. Långsiktighet, förutsägbarhet och stabilitet är likaså uttryck, närmast av stentavlekaraktär, hämtade ur det betänkande som samtliga i kommittén kvarvarande partier står bakom. Det är i allra högsta grad tillfredsställande att detta är utgångläget för det fortsatta arbetet. De fortsatta ställningstagandena är viktiga. Således skall rätt slutsats dras, så att de viktiga mål kan uppfyllas som finns angivna. De slutsater som i och med detta betänkande dras är en god grund, som dock på intet sätt garanterar utan endast skapar förutsättningar för ett bra försvarsbeslut. Om den tillfredsställelse som jag nu således ger uttryck för skall bestå är i hög grad avhängigt av de värderingar partierna gör i sitt fortsatta arbete. Den successivt uppkomna ekonomiska krisen inom försvaret har flera allvarliga konsekvenser i släptåg. Bekymrande nog har det gått så långt att den militära personalen tvivlar på oss politiker då vi begär mer än vi är beredda att betala för — vi begär mer i den meningen att uttalade målsättningar inte kan förverkligas på grund av brist på pengar. Mål och medel är inte i balans. Materielen är i alltför många fall omodern och dessutom hårt sliten. Förbrukningsmateriel och ammunition saknas i sådan omfattning att övningsverksamheten blir lidande. Repetionsutbildning kan trots visst resurstillskott inte genomföras för en stor del av värnpliktskåren. Grundutbildningen släpar efter, så att vissa värnpliktiga får vänta upp till fyra år efter sin mönstring med att få genomgå sin grundutbildning. Detta är otillfredsställande. Dessa brister var ju dessutom den direkta anledningen till att försvarsministern — det meddelade han i ett tal här i kammaren för ungefär ett och ett halvt år sedan — beslutade tillkalla 1988 års försvarskommitté. Dessutom gjorde han det i varje fall ett år i förtid. Det kan vara bra att ha detta i minnet innan förslag om prutningar, med bättre eller sämre motiveringar, framförs. Denna situation har uppstått i hägnet av den i varje fall verbalt välklingande termen oförändrad real ekonomi. Det finns de som tvivlar på att detta är möjligt. Det är då enklast att hänvisa till den faktiska situationen inom hela försvarsmakten. Där finns bevisen. Vi har gjort ett fullskaligt försök, och effekten är känd. T Då frågar man sig varför det har blivit så. Är det något avgörande fel på kompensationssystemet? Som så ofta förr blir svaret: både ja och nej. Enligt min mening uppfyller kompensationssystemet kravet att i allt väsentligt kompensera för det som det är avsett att kompensera för. Däremot kompenserar det dåligt för den typ av kostnader som man inte vet storleken av och som därför är svåra att beräkna — i det här fallet tänker jag på utvecklingskostnader. Utvecklingen av nya svenska vapensystem har som bekant högt internationellt anseende och på den bygger därtill en bärande del av tilltron till vår neutralitetspolitik. Det är något paradoxalt att denna viktiga del inte täcks — i varje fall inte fullt ut — av kompensationssystemet. Det är naturligtvis otillfredsställande att en så grundläggande kostnad som vapenteknisk utvecklingskostnad tillåts gå ut över grundutbildning, repetitionsutbildning, materiel och/eller ammunition och på så sätt äta ut dessa ur boet. Det missförhållandet hoppas jag skall rättas till i det fortsatta arbetet inom försvarskommittén. Av flera skäl är det således viktigt att försvarskommitténs fortsatta arbete i hög grad präglas av pålitligt omdöme och stor ansvarskänsla. Enligt moderata samlingspartiets mening behövs därför ett ökat medelstillskott. Vi anser att den av överbefälhavaren rekommenderade nivån, den s.k. A-nivån, bör vara ett riktmärke för den fortsatta försvarspolitiska debatten. Det innebär att vi politiker kommer att ställas inför viktiga opinionsbil dande uppgifter inför nästa försvarsbeslut. Vi har då att förklara varför Sverige måste förstärka sitt försvar, medan omvärlden i varje fall för förhandlingar syftande till en minskning av försvarskrafterna. För att klara den debatten måste vi påminna om att Sverige under en 20-års period minskat försvarets andel, mätt i procentandelar av bruttonationalprodukten, med inte mindre än 40 96. Försvarets andel av bruttonationalprodukten har nämligen minskats från 4,2 till 2,5 procentenheter. Under samma tid har praktiskt taget alla andra länder förstärkt sin försvarskraft såväl kvantitativt som kvalitativt, vissa länder avsevärt. Det är från dessa höga försvarskostnadsnivåer som nu vissa reduceringar kan tillåtas äga rum. Sverige kan inte, från sin redan starkt reducerade nivå, låta sin försvarskraft minska ytterligare. Vi har varit i otakt med omvärlden i fråga om försvarssatsningar under 20 år. Andra länders satsningar har ökat, våra har minskat. Nu tvingas vi av den bistra verklighet som råder att vara i otakt ytterligare några år genom att vi nu måste öka försvarets kostnader, då omvärlden i varje fall för förhandlingar och gör deklarationer om att minska dem. Det är en svår pedagogisk uppgift. Vi måste likväl ta vårt ansvar och föra den debatten. Under de här få minuterna vill jag, herr talman, också visa på en enda punkt i den kommittémotion som vi har väckt. Syftet med motionen är att komma till rätta med ett likartat problem som det jag nyss nämnt. Nedläggningar och i än högre grad förbandsomflyttningar innebär inte, som anförts i propositionen, besparingar, framför allt inte i det korta eller medellånga perspektivet — tvärtom. Dessa kostnader har försvarsministern förutsatt skall täckas inom befintlig ekonomisk ram. Detta är en försvarsfientlig politik. Den kan vi moderater inte acceptera. Vi har bedömt att dessa kostnader under de närmaste sex sju åren kommer att uppgå till 700 milj.kr. Om de pengarna inte tillförs av andra medel skulle den kostnaden fortsätta att urholka de goda förutsättningarna för värnpliktsutbildningen. Vi anser att denna kostnad under nästa budgetår — det första i den rad budgetår då vi får dras med den — måste täckas, och därför har vi föreslagit att riksdagen beslutar om 75 milj.kr. Herr talman! Med dessa få ord och med detta debattmässiga anslag har jag velat ge en liten bild av hur vi ser på de frågor som är aktuella just nu.

Herr talman! Vi kan nu se att i Europa pågår några av de mest genomgripande förändringarna sedan andra världskriget. En lång rad politiska processer pågår samtidigt, varav några är revolutionära och andra mindre omvälvande, mer långsamma och förutsägbara. Bakom dessa politiska processer ligger flera samverkande långsiktiga förändringar. En del av de förä ringarna är stabila. De beror på ändrade ekonomiska förutsättningar, ändringar i samhällsstrukturen eller låt oss kalla det produktionsapparaten, den materiella basen. Supermakternas position har undergrävts. De har inte samma dominerande ställning som tidigare inom sina ekonomiska block. Både USA och Sovjetunionen dras med stora underskott i sina statsbudgetar, och vi vet alla att den ekonomiska och ekologiska krisen är särdeles djup i Sovjetunionen. Dessa faktorer samverkar i en riktning, och deras samverkan i denna riktning är inte tillfällig. Europas ekonomiska och politiska styrka har ökat. Västeuropa har en större samlad styrka än USA och ligger långt före Sovjetunionen. Det har vuxit fram en europeisk identitet. Till en del ser vi positivt på den, till en del är vi kritiska. Jag behöver bara hänvisa till vpk:s inställning till Sveriges anpassning till EG. Hur som helst måste vi se att kraven på samordning i miljöfrågor, av valutapolitik och handel driver fram ett överstatligt samarbete på gott och ont. Ett nytt Europa växer fram. I en dramatisk omvandlingsprocess sådan som den som pågår nu finns det alltid och har alltid funnits risker för att konflikter kan utvecklas till krig. Vi ser nu hur etniska motsättningar och nationella frigörelsesträvanden leder till situationer där militärt våld används. Det sker just nu. Då måste vi fråga oss: Hur stor är risken att dessa konflikter trappas upp till ett europeiskt storkrig? Med andra ord: Hur får vi tillämpning av den s.k. marginalteorin, som svensk säkerhetspolitisk analys har byggt på under decennier? Dvs. Sverige riskerar knappast att utsättas för ett isolerat anfall. Det blir i ett samband där ett större krig pågår. Låt oss betrakta framgångarna i de pågående nedrustningsförhandlingarna och deklarationerna från skilda regeringar att minska militärutgifterna. Beror dessa på något slags yrvaken fredsvilja hos de inblandade? Nej, naturligtvis inte. Som jag sade tidigare, måste vi söka förklaringarna i objektiva faktorer: produktionsförhållanden och oförmåga i de olika ekonomierna att bära nuvarande militärutgifter. De olika länderna har alltså varken kapacitet för eller intresse av att vända aggressionen utåt. De har nog med att försöka reparera och bygga upp de samhällen som de i många fall har ägnat decennier åt att förstöra. Vi kan alltså säga att möjligheterna att skapa ett fredligare Europa aldrig har varit mer gynnsamma, i varje fall under detta sekel, än i dag. Vi ser också andra länders minskade rustningar som positiva. Vi måste då fråga oss hur omvärlden skulle uppfatta liknande initiativ från vår sida. Arne Andersson i Ljung sade för en stund sedan att försvarskommittén var enig i sina betänkanden. Det är alldeles riktigt. Vi är eniga om de säkerhetspolitiska målen. Vi kommer att skilja oss åt när det gäller uppfattningar om vilka medel vi behöver för att hävda dessa mål. Vi behöver ge säkra signaler. Alla länder i Europa har ett ansvar för att bidra till en fredlig utveckling genom att ta initiativ för samarbete, öppenhet och nedrustning. Vi skall ge de säkra signalerna. Vi skall markera på ett sätt som inte kan missuppfattas. Vpk anser att vi skall minska våra militära utgifter. Vi anser att det motiveras av den utveckling vi har sett, och vi anser att det motiveras av vår strävan att stödja en utveckling om vilken vi i alla andra sammanhang säger att den är positiv. Det är motsatt ståndpunkt till den Arne Andersson företräder. Vi gör olika tolkningar utifrån en objektiv verklighet, som vi rimligtvis har lika goda förutsättningar att bedöma båda två. Det här är inget konstigt. Vi får söka förklaringar i skilda politiska uppfattningar, i detta stycke liksom i öv riga. Vilka intressen vill man företräda? Vilken utveckling är den önskvärda? Var står våra lojaliteter? Vilka vill vi identifiera oss med i den pågående utvecklingen? En minskning av svenska militärutgifter kräver naturligtvis ganska omfattande ingrepp i den nuvarande strukturen hos det militära försvaret i Sverige. Vi vet att när det gäller JAS-projektet finns det inte stora pengar att hämta där, åtminstone inte på kort sikt. Det industriutvecklingsprojekt som JAS innebär är till sin konstruktion sådant att industrin säkrat sin del av denna kaka på ett sätt som gör att samhället får betala, även om vi avbryter projektet. Vi måste alltså söka nya strukturer i det svenska försvaret som innebär att vi bortser från de händelseförlopp som vi i dag utgår ifrån kan komma att inträffa.

Herr talman! Ett par synpunkter med anledning av Jan Jennehags inlägg. Även om vi är överens om det säkerhetspoltiska betänkandet, utgår Jan Jennehag redan nu ifrån att vi kommer att dra olika slutsatser, med den i och för sig outtalade men outgrundliga meningen att vi säkert har olika intressen att tillgodose. Jag skall gärna redovisa mitt intresse, så att Jan Jennehag inte behöver sväva i okunskap om detta. Jag har ett och för moderata samlingspartiet helt övergripande och klart intresse, nämligen att ge den svenska säkerhetspolitiken och neutralitetspolitiken ett sådant innehåll att vi bevarar det svenska folkets frihet och oberoende. Hur vill Jan Jennehag formulera det för vpk:s del, om det nu skall vara annorlunda? Är det inte så att Jan Jennehag häromdagen fick bakläxa av en av sina partikamrater, som tyckte dels att det var dumt att vara överens i försvarkommittén, dels att det inte står någonting i det säkerhetspolitiska betänkandet? Kan det vara så att Jan Jennehag har fått bakläxa hemifrån partikansliet och nu måste markera någonting som han inte vet ett skvatt om, nämligen vilka slutsatser vi kommer att dra? Vidare har vi olika intressen att företräda då det gäller JAS-projektet, säger Jan Jennehag. Vilka då? Det skulle vara skojigt om Jan Jennehag kunde berätta litet här om vad han vet om att industrin, som han uttryckte det, har säkrat sin del av kakan. Det var en intressant information. Vi skall visserligen ha en offentlig utskottsutfrågning så småningom, då vi skall försöka så långt det går att i försvarsutskottets regi klarlägga allt som finns att klarlägga kring detta omfattande industriprojekt som JAS-frågan utgör. Men nog vore det kul, Jan Jennehag, att lätta litet på förlåten och berätta om denna mäktiga nyhet redan i kväll, i stället för att bara humma om den. Jan Jennehag står ju för en kunskap som knappt någon annan har. Det skulle jag tacka särskilt för.
Herr talman! När det gäller våra olika intressen och olika uppfattningar om vilka medel vi behöver för att uppnå de säkerhetspolitiska målen behöver vi inte gå längre än till arbetet i försvarskommittén och de ekonomiska nivåer som resp. partier önskade få utredda av överbefälhavaren. Där har vi olika synsätt på vilka medel vi behöver för att säkra Sveriges oberoende. När det sedan gäller den bakläxa jag skulle ha fått kan nog Arne Andersson i Ljung överlåta åt oss själva att dryfta den saken inom partiet. Det är alltid så, när man för en debatt i olika frågor både inom och utom partier, att det finns olika meningar även inom partier. Det är inget konstigt med det. JAS-projektet är till sin karaktär från början gjort så att industrin icke skall förlora. Jag tror inte att den kommande utskottsbelysningen av detta problem kommer att ge något annat resultat. Jag har inga nya kunskaper att komma med i detta sammanhang. Jag företräder de åsikter om detta som vpk har haft alltsedan projektet beslutades.

Herr talman! I den försvarskommitté där Jan Jennehag och jag är likaberättigade ledamöter har vi funnit det angeläget, i varje fall i kommittén, att anse att det inte låg någon fördel i att binda partierna vid de nivåer vi har begärt utredning omkring. Jag skulle rent av vilja påstå att detta har varit en vänlighet mot Jan Jennehag. Även om man inte knyter honom vid något särskilt lågt alternativ framstod en sak som utomordentligt klar för alla som har någon insikt i frågan. Det är att om man skall ha ett balanserat försvar som kostar långt mindre pengar än vi i dag har att fördela på de olika vapengrenarna, kommer detta att medföra en i ännu högre grad urholkad försvarskraft för Sverige. Jag vill inte tillvita Jan Jennehag att företräda en sådan inställning, men det verkar närmast som om han vore stolt över den själv. Det överraskar mig onekligen. När det gäller JAS-frågan tror jag mig vid ett tillfälle ha hört Jan Jennehags uppfattning att JAS inte behövs och att han och hans parti följaktligen vidhåller detta. Då är det i och för sig inte överraskande att man har kvar sin syn på saken. Men det skulle vara intressant att höra honom säga ett enda ord om varför han hittills inte har opponerat sig mot att JAS-projektet läggs in även i den lägsta nivå som försvarskommittén begär att ÖB skall vidareutreda. Det är helt outgrundligt och obegripligt. Det hade varit prydligt med en avvikande mening. Det hade gjort denna erbarmligt låga ekonomiska nivå på något sätt rimlig. På den nivån kan man, Jan Jennehag, rent av tala om en gökunge i boet. Sedan minskar gökungens effekt allteftersom vi går uppåt i nivåerna, men på den lägsta nivån har JAS projektet gökungeeffekt. Hade det inte varit bra att framföra en annan mening om detta?

Herr talman! För att kanske avsluta denna omgång om JAS: Att vi har åsikten att JAS-projektet bör avbrytas beror ingalunda på att vi bestämde någon gång i början av 1980-talet att vi skulle ha denna åsikt för tid och evighet bara för att vi en gång hade bestämt det. Vi menar att utvecklingen på punkt efter punkt besannat vår åsikt att detta projekt icke borde ha startats. För varje dag som går tycker vi att riktigheten i vår ståndpunkt visas ytterligare. Försvarskommittén har begärt att få olika ekonomiska nivåer utredda. Även på den lägsta nivån skall beskrivas vilken effekt ett kvarhållande av JAS-projektet har. Syftet med detta är just att visa denna gökungeeffekt på det svenska försvaret. Konstigare än så är det inte.

Herr talman! Det var intressant att höra att Arne Andersson i Ljung är så nöjd med försvarskommitténs arbete och betänkanden. Även Jan Jennehag förefaller nöjd. Men även om de är eniga kommer det fram på slutet att det skiljer många miljarder. Man ber ÖB utreda nio, tror jag det är, olika alternativ på slutet. De baseras på samma säkerhetspolitiska betänkande. Det säger en del om hur skickligt sekretariatet i kommittén har varit när man kan formulera en sådan liturgi att fem partier kan ställa sig bakom och ändå demonstrera så stora skillnader. På slutet föreslår man att det skall sättas ramar, och man är tydligen överens hela vägen dit fram. Sedan skall ÖB utreda. Jag är besviken på försvarskommittén. Jag hade litet naiva föreställningar om att där skulle försiggå utredningar. Jag har omsider förstått att försvarskommittén nog var avsedd litet mera som en folklugnande myndighet, agerande ungefär som SSI på sin tid gjorde. Det är klart att man kan känna behov av någonting sådant. Moderaterna förefaller att företräda en konsekvent linje, som jag kan ha respekt för. Sverige behöver alltid ett starkt militärt försvar. Det skall vara starkt relativt omvärlden, och vi måste alltid skjuta till pengar oberoende av hur omvärlden ser ut och oberoende av hur Sverige ser ut. Okej, man är konsekvent och det finns logik i den linjen. Jag hade väntat mig och hoppats att här skulle finnas socialdemokrater på talarlistan. Deras försvarspolitiska linje har jag svårare att förstå. Man vill ha allting: JAS-projekt, värnpliktsarmé, men man vill ändå dra ner på pengarna. Det värsta med den politiken är att jag inte förstår logiken i den. Man talar så varmt för en värnpliktsarmé. Sedan lägger man ned tre av våra bästa utbildningsregementen. Man differentierar värnplikten så att det snart inte finns någon som helst likhet. Vårt värnpliktssystem är i kris. Det är synd att det är på detta sätt, tycker jag. Nu har vi ju en unik chans. För första gången på 70 eller 80 år kan vi med fog hävda att Sverige inte står inför något akut militärt hot. Jag kan förstå att det under 40 och 50-talet var viktigt med ”en svensk tiger”. Vi skulle uppvisa ett enhetligt ansikte utåt, det skulle inte finnas några tvivel om vad vi ville och var vi stod. Hela nationen Nu har vi emellertid en unik chans att verkligen grundligt analysera, pröva och omvärdera vårt försvar, tänka på alternativ osv. Nog vore det berättigat att göra det, nog har världen ändrat sig sedan 1901 när det allmänna värnpliktssystemet infördes. Nog har den ekologiska situationen ändrat sig. Jag menar att hotbilden har ändrat sig. Borde inte alla kunna vara överens om att vårt försvar skall ha en god anpassning till hotbilden? Vi kan också enligt min uppfattning vara överens om att vi bör ha minsta möjliga militära makt. Vi skall inte använda mer våld än vad nöden kräver. Detta säger vi ja alltid i det civila samhället, och det måste väl gälla även här. Vi skall oc ha bredast möjliga folkliga förankring, eftersom detta har ett demokratiskt egenvärde. Jag är som sagt besviken över att man inte har velat utreda dessa frågor. Vi yrkar i våra motioner på att det skall tillsättas verkliga utredningar med sakkunnigt folk. Det skall finnas två alternativa utredningar så att spännvidden kan fångas in. De politiska bedömningarna kan man sedan göra i försvarsdepartementet och i riksdagens försvarsutskott. Det pågår ju nu ute i Sverige en ganska livlig och bra debatt om försvaret, men i olika fora här i riksdagen och även i försvarskommittén verkar det vara hopplöst att få till stånd en debatt. Vi har i våra motioner försökt att tänka alternativt. Vi menar att man borde vidga hotbilden och se på miljöhoten. Till och med ÖB säger i dag att miljöhoten är större än de militära hoten. Detta framförde han i ett TV program i höstas. ÖB skall givetvis företräda den militära sidan, det är ju där han har sin sakkunskap. Han skall inte behöva fara ut och bedriva försvarspolitik, det är ju vi som skall göra det. Vi skall inte förvänta oss att ÖB då skär ned på de militära delarna på grund av att han anser att miljöhoten är svårare. Det är vår uppgift att göra dessa grannlaga avvägningar. Naturligtvis måste vi även för framtiden ha en militär beredskap. Vi måste emellertid också se att det här seglar upp mer och mer av ekonomiska hot. Vi måste se att hoten om informationsmanipulation ökar. Vi måste se att det finns ett inre hot om vad jag skulle vilja kalla solidaritetsförlust. dvs. att vi inte längre har någon bärande samhällsidé som omfattas av hela svenska folket. Vi behöver ha något i stället för sekelskiftesnationalismen, något i stället för folkhemstanken. Vi behöver ha en tanke om det ekologiska samhället. Det måste till försvarsåtgärder, och en god utrikespolitik är mer angelägen än någonsin. Det finns nu större möjligheter, och det fordras därför större skicklighet på detta område. Ett ekologiskt samhällsbygge är en bra försvarsåtgärd, både mot miljöhot och mot militära hot. Vi behöver också en katastrofberedskap, en militär såväl som en civil. Den militära måste i dag ha mycket större flexibilitet än vad den har haft tidigare. Av den anledningen förespråkar vi att man satsar på människor i stället för på maskiner och stridsfarkoster. Människor är alltid mer flexibla än maskiner. För att motverka hotet om solidaritetsförlust behöver vi förstärka våra insatser vad gäller vård av människor och natur. Vi har därför föreslagit en verklig allmän värntjänst, som omfattar både kvinnor och män från 18 års ålder och kanske upp till 55 eller så. Vi tänker oss en 7—9 månaders grundtjänstgöring och att man skulle få uppgifter gentemot hela den breda hotbilden. Jag har inte hört något annat förslag på hur man skulle lösa krisen i värnpliktssystemet. Tror man verkligen på det demokratiska värdet i en allmän värnplikt måste man ju komma med några konstruktiva förslag nu. Jag tror att just en allmän värntjänst har mycket stora möjligheter, inte minst mot det hot jag nämnde sist, nämligen hotet om solidaritetsförlust. Jag tror att det är mycket värdefullt att man har någonting gemensamt i den åldern. Alla som har gjort lumpen vet ju hur den kan fungera när det gäller att ge solidaritetskänsla.

Herr talman! Låt mig tillåta mig några reflektioner i anledning av Paul Ciszuks inlägg. Det märkliga inträffar när Paul Ciszuk står i talarstolen, att jag stundom överraskas av att vi på enskilda områden har så påfallande lika uppfattning. Och jag vet inte riktigt varför. Likaväl som i decemberdebatten har Paul Ciszuk i dag givit uttryck för sin starka känsla för landskapsregementena. Däremot anser jag, fullt naturligt, att jag å moderata samlingpartiets vägnar är säkrare på vad vi skall ha dessa regementen till än vad som är fallet med Paul Ciszuk. Jag är likaväl litet imponerad över denna välvilliga inställning till våra landskapsregementen. Jag vill å andra sidan också harangera Paul Ciszuk när han påpekar att socialdemokraterna saknas här i kammaren. Jag anser också att de saknas i debatten. Jag tycker att detta ger stöd för den tanke som jag också gav uttryck för i decemberdebatten, nämligen att det här i mycket hög grad är fråga om att bestämma sig, tiga, gå till riksdagen och rösta och sedan därefter om igen tiga om resultatet. Vi har nu under den nuvarande försvarsministerns härföring lärt oss hur detta fungerar. Men nog är det illa när hela det svenska försvaret befinner sig i stöpsleven och vi inte får den dialog som han och många andra socialdemokrater skulle kunna bidra till, en dialog som skulle vara bra att få. Det var enligt min mening en kanske något stelbent uppfattning som Paul Ciszuk gav uttryck för när han pekade på 1901 och den allmänna värnplikten och ändå inte, såvitt jag förstod, hade kunna märka någon vidare skillnad. Han efterlyste t.o.m. god anpassning till hotbilden. Det är nog ändå detta som har skett under tiden. Jag tycker nog att våra partier handlar taktiskt när de säger att svenskt försvar, och dessutom svensk försvarsindustri, fortfarande skall utgöra de tungt vägande bitarna som ger innehåll och mening åt den politik som ytterst tryggar neutraliteten. Varför inte utreda, frågar Paul Ciszuk om en del saker han funderar över. För mig är det alldeles obegripligt att Paul Ciszuk, som å miljöpartiets vägnar hade plats i försvarskommittén, ändå lämnade denna. Just där hade det funnits tillfälle för miljöpartiet att begära en utredning kring sin egen politik. Nu kommer denna politik att även i fortsättningen bestå av aldrig så välskrivna motioner. Men inget parti har den nödvändiga utredningskapaciteten. Miljöpartiet kommer därför i fortsättningen att stå för en serie tyckan Paul Ciszuk, eller möjligen hans parti, har dumt nog själv bestämt sig för att stå utanför detta, som hade kunnat ge den unika möjligheten. Blev ni inom miljöpartiet fega, eller varför handlade ni så?
Herr talman! Nej, vi blev inte fega. Jag tyckte det var ett ärlighetskrav att stiga av när jag märkte — och detta skall jag väl inte lasta Arne Andersson i Ljung för — att det inte fanns något intresse för att över huvud taget svara på de propåer vi framställde. Vi skrev brev till regeringen och begärde utvidgade utredningsdirektiv och förlängd tid när vi såg hur snabbt utvecklingen gick fram i Europa. Vi fick inget svar. Jag fick så småningom ett muntligt svar här i kammaren från herr försvarministern. Däremot har jag inte fått svar av honom alla andra gånger, som ni har hört. Jag upplevde att det inte fanns någon reell möjlighet att få det här. JAS-projektet hanteras så att man först säger att det skall hänskjutas till kommittén, och sedan går man ut och säger att det skall löpa vidare som tidigare. Det finns ingen reell möjlighet för kommittén att påverka det beslutet. Det rullar ut två miljarder om året till detta projekt. Skall det fattas något annat beslut, skall det göras nu. Nej, det är nog så att denna kommitté hade en annan uppgift. Det var inte att utreda, utan det var att skapa något slags rikslikande tyckande. Vi uppfattar uppenbarligen en bredare hotbild. Det är inte bara för att vi vill framhålla miljöhoten mycket starkare, utan det är också därför att vi tror att det kan vara rationellt att införa allmän värntjänst. Då skulle man kunna få en flexibilitet. De värntjänstpliktiga skulle kunna arbeta med alla dessa hotbilder. De militära försvaret skulle kunna få det folk det behöver, och de andra grenarna det folk de behöver. Det skulle finnas en flexibilitet där emellan, beroende på om nya militära hot seglar upp.

Herr talman! Det ligger nog, Paul Ciszuk, litet missförstånd på båda dessa punkter. Jag har ingen anledning att i stället för en socialdemokrat som inte finns här svara för regeringens ståndpunkt, men det var väl ändå så att regeringen inte gav kommittén i uppdrag att titta på detta och samtidigt sade att det skall fortsätta. Regeringen har sagt att projektet inte skall avbrytas. Det var nog en förutsättning för att kommittén skulle kunna titta på det, som jag ser det. Dessutom kommer vi, vilket har tangerats här, att ha ett offentligt utskottsförhör, då jag tror att många för den fortsatta debatten viktiga frågor skall klarläggas, så att vi inte behöver oroas över det. Paul Ciszuk sade att det inte var någon idé att fortsätta när han inte fick som han ville. Miljöpartiet är ett ungt parti, men den stretighet som man lägger i dagen borde nog inte ta sig uttryck i att man slutar. Skulle vi moderater ha lagt av varje gång vi inte har fått som vi har velat, hade vi i varje fall inte haft något konservativt parti eller någon konservativ röst som hade hörts här i kammaren. Jag tror inte att man kan göra så. Man får nog ha litet segare tåga, om man är säker på att man vet vad man vill. Det kan inte vara så att det brister på den punkten?
Herr talman! Får jag anknyta till det sistnämnda. Vi fick inte som vi ville, och det fanns heller ingen utsikt att skriva reservation. Då hade vi fått skriva ett helt alternativt betänkande. Det fanns ingen möjlighet att göra det inom tidsramen. Hade man menat allvar med att hänskjuta JAS-projektet till kommittén, skulle man ha fryst utbetalningarna i tre månader och bett kommittén att komma med ett utlåtande.

Herr talman! Det svenska jordbruket har ganska stora bekymmer för närvarande. De svenska jordbrukarna känner sig utlämnade och ansatta ifrån alla möjliga håll. De har, och befaras få ännu större, ekonomiska problem. Därför tycker jag att det är anmärkningsvärt att inte företrädare för flera partier går upp i en debatt om det svenska jordbruket och inte har något att säga om den frågan i dag. Det borde vara högst angeläget att hålla en debatt levande på detta område för att påverka den utvecklingen. Att jordbruket har bekymmer beror naturligtvis på många faktorer, men det faktum att den socialdemokratiska regeringen har avstått från att föra en jordbrukspolitik har spelat sin roll. Det är kanske egentligen den värsta och svåraste orsaken i det här sammanhanget. Vi fick ett beslut år 1985 om en livsmedelspolitik. Sedan dess har man dock inte försökt göra särskilt mycket för att uppnå de mål som då bestämdes. Jag skall ta ett litet exempel. Den import av rågvete som nu pågår är ett sådant bekymmer. Det är resultatet av en underlåtenhetssynd ifrån den socialdemokratiska regeringens sida, eftersom den inte redan från början skrev in i tulltarifferna att det är ett spannmålsslag. Det borde även en socialdemokratisk jordbruksminister kunna förstå. Då hade vi inte haft de bekymmer som vi har i dag på den punkten. Det är endast ett litet delproblem, men det är tillräckligt besvärligt. Det tillsattes en arbetsgrupp inom jordbruksdepartementet, som skulle försöka utarbeta en ny livsmedelspolitik. Man har nu lagt fram ett förslag. I början tittade man på vad som har hänt och konstaterade att de mål man har haft inte har uppnåtts. Sedan har man kommit fram till att vi har ett besvärande överskott. Det har lagts fram ett förslag till en ny livsmedelspolitik. Det enda jag vill säga om det förslaget i dag är, att om arbetsgruppens förslag skulle genomföras, skulle man skapa en total oreda inom det svenska jordbruket. Väldigt många jordbrukare, för att inte säga alla, skulle få det mycket besvärligt. De skulle få en sämre situation än de har i dag, och den är tillräcklig dålig. Riksrevisionsverket har klart visat att man har halkat efter och att inkomsterna är alldeles för låga. Ett annat resultat av den politik som arbetsgruppen föreslår skulle bli att en halv miljon hektar åkermark skulle försvinna. Trots dessa genomgripande stora förändringar har man inte gjort några som helst konsekvensbedömningar över vad detta skulle innebära för jordbruket, för Sverige och för konsumenterna. Det är litet märkligt att man för det resonemang som man gör. Om man tittar sig omkring i världen, finner man ju att bekymret egentligen inte är att överskotten är så stora. Miljoner människor svälter. Ökenutbredningen är besvärande. Många jordar förstörs genom utsläpp av olika ämnen. Olyckan i Tjernobyl är ett sådant exempel. Vi har rapporter från Sovjet och andra delar av Östeuropa, där jordar har förstörts genom olika typer av industriell eller annan verksamhet. Från Holland har vi fått besked om att det finns bly i mjölken på grund av utsläpp. Vi kommer förmodligen att få ännu fler sådana besked. Det finns således mycket stor anledning för oss att behålla en möjlighet, en förmåga, att producera livsmedel i Sverige även i framtiden, och vi skall vara rädda om den åkermark vi har. De förslag som arbetsgruppen har lagt fram tycker jag inte är särskilt förankrade i verkligheten. Man talar ibland om de spannmålslager som finns ute i världen. De har minskat ganska kraftigt under de senaste åren. De är lika små nu som de var i början av 70-talet. De skulle gå åt på två månader med den nuvarande världsförbrukningen. Någon sade i något sammanhang att vi inte bör beskriva de överskott vi har i världen i miljarder ton, för det begriper inte folk. Vi borde i stället beskriva det som en eller två veckors för lång torka i produktionsområdet. Detta utgör egentligen det överskott som vi nu talar om i världen. På litet sikt måste man således räkna med att det svenska jordbruket behövs, kanske också för att försörja världen. Under tiden har vi ju möjlighet att använda den svenska åkerjorden på ett helt annat sätt, om så skulle behövas. Vi kan producera energi och olika förnödenheter. Energiproduktionen skulle dessutom kunna hjälpa oss att nå de mål som vi har i miljösammanhang. Utsläppen av kväve, svavel och inte minst koldioxid skulle minska till en nivå som vore rimlig i sammanhanget och som naturen skulle kunna klara. Vad vi från centerpartiet kräver i detta sammanhang är att vi får en långsiktig jordbrukspolitik, så att människor vågar satsa på jordbruk, så att unga vågar utbilda sig och göra de investeringar som krävs för att skaffa sig ett jordbruk. Om det skall vara möjligt måste man ha garantier för att man kan fortsätta i framtiden. Då måste vi ha kvar en del av de regleringar som det nu föreslås att vi skall ta bort. Det är nog riktigt att ta bort en hel del av de interna regleringar som finns, men vi måste ha kvar en möjlighet för jordbruket att gemensamt finansiera de överskott som behöver exporteras. I annat fall klarar man inte övriga frågor inom jordbrukspolitiken. Man måste alltså kunna bli av med det som inte behövs på den svenska marknaden. Vi måste också kunna ha en enklare mjölkreglering kvar, så att man kan bedriva mjölkproduktion också ute i glesbygderna. Det är nödvändigt att ha kvar en del regleringar, om det skall vara möjligt för jordbruket att bedriva en riktig verksamhet. Vi måste räkna med att importen av livsmedel kommer att öka med den internationella harmoniseringen, det ökade samarbete som sker på det internationella planet. Men då är det också viktigt att vi ställer samma krav på de livsmedel som vi importerar som vi ställer på de livsmedel som vi producerar i Sverige. Jordbruket är intressant och viktigt inte bara i detta sammanhang, utan också därför att möjligheten att behålla en levande landsbygd hänger intimt samman med ett fungerande jordbruk. Vi kan inte ha kvar de öppna landskapen, allt det som människor så gärna vill ha kvar, om vi inte har en fungerande jordbruksproduktion. Det är litet märkligt om inte den socialdemokratiska regeringen tar åt sig av den kritik som har förts fram mot förslaget från den livsmedelspolitiska arbetsgruppen, så att det slutliga förslaget kommer att se betydligt bättre ut och ge förutsättningar för en jordbruksdrift också i framtiden. Parallellt bedriver man också en utredning om de kooperativa företagens förutsättningar. Det som har läckt ut från utredningen är oroande. Man för = Prot. 1989/90:63 söker att slå undan benen på kooperativ verksamhet. Om jordbruket skall — 8 februari 1990 kunna klara de problem och det arbete som måste vara deras del i den omställning som måste ske, måste jordbruket ha starka kooperativa företag som kan ta hand om problemen och skapa bra förutsättningar för jordbruket. Men det ser inte ut som om den socialdemokratiska regeringen var inne på de tankarna. Det är i så fall märkligt för en regering med så starka rötter i den kooperativa traditionen. Herr talman! Det är synd att inte fler ställer upp och talar om hur de ser på det svenska jordbruket. Centerpartiet kommer i det kommande arbetet att slå vakt om ett svenskt jordbruk.

Herr talman! Även om vi moderater på intet sätt sympatiserar med de tankar som förs fram i propositionen om lönereglering kan vi förstå att de som lägger fram detta förslag har ett behov av att få igenom det snabbt — det finns sådana motiv. Därför kommer vi inte att invända mot denna förkortning av motionstiden, som är förslagets andra punkt. Däremot kan vi från sakliga utgångspunkter inte se något som helst skäl till att förkorta motionstiden i vad gäller utdelningsstopp. När vi så småningom i går fick tillgång till propositionen och läste den, fann vi att där föreslås utdelningsstopp för 1990 och 1991, oavsett när eventuella beslut om utdelningar fattas. Sådana beslut fattas ju i börsnoterade företag och i OTC-företag av bolagsstämmorna, och dessa hålls med början i kanske i slutet av mars. Sedan tar det ytterligare någon tid innan några utdelningsbeslut expedieras. Vi moderater finner att det inte finns något som helst sakligt motiv för att företa en förkortning av motionstiden till fem dagar. Under eftermiddagen i går anmälde vi detta till kammarkansliet och förutsatte att det på sedvanligt sätt skulle bli föremål för överläggningar. När det gäller förkortningar av motionstiden har man ju eftersträvat samförstånd mellan riksdagens partier. Efterstom vi var beredda att arbeta över helgen med vår motion om lönereglering, ansåg vi att vi kunde utsträcka motionstiden när det gäller utdelningsstopp utöver vad regeringen föreslagit. Vi var beredda att inte kräva full motionstid, utan att sätta den så att beslut kunde fattas eventuellt före riksdagsuppehållet i februari-mars eller i anslutning till finansdebatten i början av mars. Detta hade varit fullt tillräckligt. Vi fick inte några som helst reaktioner på vår begäran om en sådan ändring av regeringens förslag beträffande motionstid, trots att vi väntade till sent på kvällen. Vi har inte heller fått någon reaktion i dag, fastän vi sökt kontakt. Detta är en vittnesbörd om den ringaktning för fastställda spelregler för riksdagsarbetet som har brett ut sig. I och för sig skulle vi kunna driva den här saken till sin spets genom att begära votering, men det avstår jag ifrån. Jag nöjer mig med att på detta sätt registrera vår protest mot förfaringssättet.

Herr talman! Beträffande hanteringen av förslaget om det s.k. krispaketet kritiserade jag redan i går under mitt anförande handläggningen, och då särskilt den korta tid som vi har till vårt förfogande. Under eftermiddagen i går stod det klart att detta paket bestod av ett stort antal propositioner, några med fyra dagars motionstid, någon med fem dagars, några med icke förkortad motionstid och några propositioner vilkas öde vi ännu inte känner till någonting om. I går hade vi en debatt om ett förslag som vi inte visste någonting om. I dag för vi en formdebatt om fem eller sex förslag, av vilka vi endast har tagit del av tre. Jag tycker att det finns skäl att kritisera detta. Vi borde ha haft mer tid på oss, i synnerhet när det gäller den proposition som Lars Tobisson berörde. Den skulle man gott ha hunnit hantera på sedvanligt sätt. Jag instämmer med Lars Tobisson, och inte heller jag har för avsikt att begära rösträkning.

Herr talman! När det gäller propositionen om lönestopp är jag glad över att det nu tycks finnas en bred enighet om att fyra dagars motionstid kan vara en lämplig avvägning mellan å ena sidan önskemålet om en snabb behandling och å andra sidan önskemålet om tillräckligt med tid för beredning. Vi diskuterar nu förslaget om aktieutdelningsstopp där det föreslås en motionstid på fem dagar. Med tanke på det som Lars Tobisson sade om hanteringsordning och dåliga kontakter vill jag nämna att vi hade en överläggning i går kl. 13.00 där partierna var företrädda. Då fanns det stöd för att fyra dagars motionstid var lämpligt när det gäller lönestoppspropositionen. Vi diskuterade också aktieutdelningsstoppet, och då var det ingen som framförde några synpunkter på huruvida det var tillräckligt med fem dagar. Jag kan förstå att de närvarande inte hade några invändningar, eftersom det rör sig om en enkel lagutformning. 1984 behandlades ett liknande lagförslag, och detta förslag är utarbetat efter samma mönster. Det finns ett tydligt samband mellan lönestoppet och stoppet för aktieutdelningar. Inför man ett lönestopp, är det också rimligt och rättvist att det blir ett stopp för aktieägarnas utdelningar. Det är önskvärt att man försöker att behandla dessa två frågor i nära anslutning till varandra, eftersom det föreligger ett sådant samband. Inom parentes kan noteras att under de senaste två åren har aktieutdelningarna höjts med i genomsnitt 20 96 per år, men det har varit en mycket stor spridning på dessa höjningar. I samband med skatteomläggningen kan man förvänta sig att det i vissa företag blir ett tryck på en mycket kraftig höjning av aktieutdelningarna. Om detta skulle dra ut på tiden går det inte att helt bortse ifrån att en del företag kan frestas att anordna extra bolagsstämmor för att undgå effekten av denna bestämmelse. Personligen anser jag att fem dagar kan vara en rimlig tid för motionerandet när det gäller den här frågan.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på någon debatt om värdet av detta förslag, det är inte det diskussionen nu gäller. Låt mig bara säga att om något företag skulle komma på idén att påskynda processen för att besluta om en höjd utdelning så tar ändå lagen, såsom den är föreslagen, över. Följden blir att man får betala in lika mycket som höjningen i extraskatt till statskassan. Jag tror inte att det är särskilt attraktivt. Det gäller nu formfrågan. Jan Bergqvist sade att det var en överläggning kl. 13.00 i går. Då hade vi emellertid ännu inte sett propositionen. Vi hade ännu inte kunnat läsa och studera den. När vi hade gjort det under eftermiddagen, ringde vi omedelbart till talmannen och sade att vi inte tycker att det är rimligt med den begärda förkortningen av motionstiden vad beträffar förslaget om utdelningsstopp. Detta behandlades sedan på moderata förtroenderådet, och vi beslöt att framföra detta formellt med en begäran om att man skall ompröva förslaget. Vi hade kontakter under eftermiddagen, och vi har sökt kontakt nu också på morgonen. Vi har inte fått besked. Jag tycker att detta är konstigt. Talet om att frågorna skall samordnas stämmer inte. Varför skall man då välja olika motionstider för dessa förslag? Det är fyra dagar i det ena fallet och fem i det andra.